Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till debatten här i dag. Speciellt intressant blev det när man i debatten kom in på detta med att köpa sig lugn på arbetsmarknaden. Finansministern konstaterade att dessa åtgärder hade misslyckats. Han nämnde i detta sammanhang att Westerberg och Westerberg hade upptäckt detta och hade avrått från denna metod. Regeringen lade ju tidigt år 1980 fram förslag om en skatterabatt. Alla begriper ju att socialdemokraterna i dag inte kan vara speciellt förtjusta i den metoden. De har nämligen själva använt den för ett par år sedan, när man lade fram ett förslag om skatterabatt och misslyckades totalt. Man ställde bara till det för sig i kommande avtalsrörelser. Nu handlar ju folkpartiets förslag inte om en skatterabatt utan om något helt annat, nämligen om att sänka marginalskatterna — alltså en långsiktig åtgärd som kommer att betyda att regeringen så småningom inte behöver lägga sig i avtalsrörelsen. Finansministern hamnar alltså så att säga i fel materia. Jag kan inte låta bli att tänka på en episod som utspelade sig för något år sedan när jag tittade på ett TV-program där Kjell-Olof Feldt intervjuades om Gunnar Sträng. Kjell-Olof Feldt sade beträffande de föredragningar han hade att göra att det inte var lönt att komma oförberedd. Det gällde, sade han, att ha ordentliga besked. Han beskrev det så, att han likt en tordyvel som borrade sig igenom ek, borrade sig igenom föredragningarna. Nu är det bara det att en tordyvel inte borrar sig igenom ek. Enligt mina studier i frågan håller tordyveln huvudsakligen till i kodynga, där han lägger sina larver. Finansministern hamnade som sagt även där i något fel materia. Herr talman! Vid den här tiden på året brukar avtalsrörelsen vara i full gång, och så är också fallet detta år. Det fanns ju en tid då det inte befanns lämpligt eller ens tillåtet att blanda ihop skatter och löner. Jag har vid ett par tillfällen påpekat att tiderna på denna punkt har förändrats när regeringen i skattedebatten har funnit det lämpligt att låta sig företrädas av löneministern. Nu är vi där igen och löneministern är här igen — eller rättare sagt var här för en stund sedan. Jag vet inte om jag helt missminner mig, men jag har en känsla av att lönerörelsen den här gången kommit i gång ovanligt brutalt. Vapenskramlet brukar väl ha börjat vid den här tiden, men jag undrar om inte de egentliga stridsåtgärderna brukar komma litet senare. Det må väl vara hur som helst med det — mitt minne är inte vad det borde vara — men landet står nu mitt inne i en konflikt på tjänstemannaområdet som varje dag kostar nationen mycket stora pengar i produktionsbortfall. Uppgifterna varierar ju mellan 200 miljoner och en miljard per dag. Alldeles oavsett vilket som är riktigt gäller det summor som ter sig enorma i jämförelse med vad vi alla från partiernas sida lyckas sparka fram i våra budgetalternativ för investeringar i infrastruktur, barnomsorg och andra angelägna behov, som inte minst Ingemar Eliasson tog upp här. Det ligger ingen överdrift i att konstatera att nationen inte har råd med konflikter av detta slag, särskilt när man även betraktar den förlust i fråga om förtroende som våra exportindustrier får vidkännas. Det här är också en förtroendeförlust som kommer att drabba svensk exportindustri extra hårt när vi går mot försämrade konjunkturer. Lika uppenbart som någonsin tidigare är det nu att skatterna i denna avtalsrörelse spelar en viktig roll. Regeringen har nu tömt ut hela förrådet av fackföreningsavdrag. Man har t.o.m. provat den förkastliga borgerliga metoden med skatterabatt, och man har med andra artificiella medel försökt köpa sig lugn i avtalsrörelsen, som Kjell-Olof Feldt uttryckte det. Först kom man med en höjning av arbetsgivaravgiften, sedan kom man med en sänkning. Jag kunde inte låta bli att dra litet på munnen när jag hörde Kjell-Olof Feldt här från talarstolen säga att vi har neutraliserat den arbetsgivaravgift som riksdagen beslutat om. Det var ju faktiskt så, att regeringen med hjälp av sina socialistiska stödtrupper drev igenom detta beslut. Sedan kom man underfund med att det inte var bra, och så gjorde man som folkpartiet ville, och tog bort höjningen igen. Dessa insatser är alltså av det något mer tveksamma slaget. Därefter har vi fått en höjning av bensinskatten med 25 öre. Ingen kan väl tro att dessa åtgärder lägger någon grund för överenskommelser på den nivå som regeringen, och för all del även vi inom folkpartiet, anser vara godtagbar. Regeringens totala skräck för att genom en justering av marginalbeskattningen långsiktigt förbättra situationen och möjliggöra uppgörelser på en nivå som inte skadar vår konkurrensförmåga gentemot utlandet är lika tydlig som obegriplig. Från folkpartiets sida föreslår vi att marginalskatterna inom loppet av några år sänks, så att alla heltidsarbetande betalar högst 40 9 i skatt på en inkomstökning. Ingen bör betala mer än 50 96 i marginalskatt. De allra flesta får därigenom behålla minst 60 kr. av en nyintjänad hundralapp. Under en följd av år har ni socialdemokrater talat om en marginalskattereform. Finansministern brukar underhålla oss här i kammaren med berättelsen om att ni socialdemokrater stått för den största marginalskattesänkningen i modern historia. Sanningen är som bekant att marginalskattereformen kom till genom en överenskommelse under Rolf Wirténs tid som budgetminister. Den socialdemokratiska insatsen därefter består i att ni försämrade utfallet av den här reformen, och det tycker inte jag är mycket att skryta med. Jag skulle vilja fråga skatteutskottets ordförande: Vad är det egentligen för fel i att så att säga slå två flugor i en smäll genom att följa folkpartiets förslag? Dels förbättrar vi ju utsikterna för vettiga avtal, dels förbättras också situationen i det längre perspektivet. Nu får vi i stället dag för dag se hur landet blöder i en konflikt som vi alla inser att vi inte har råd med. Följderna av de höga marginalskatterna sliter också på solidariteten. Uppenbarligen finns det en tendens på arbetsmarknaden att relativt sett höja lönerna för högre inkomsttagare. Jag skulle kunna tänka mig att det handlar om en internationell anpassning, eftersom vi under många år har haft låga cheflöner i Sverige vid en internationell jämförelse. Denna tendens förstärks nu våldsamt av de höga marginalskatterna, som tvingar fram iögonenfallande löneökningar. I den socialdemokratiska skatteskissen beskriver ni själva alla nackdelar och skador av de höga marginalskatterna i vältaliga ordalag. Varför måste det stanna vid ord? Vad är det för fel på handling? Lika viktigt anser vi det vara att skatteskalorna inflationsskyddas, så att inte inflationen tillåts höja skatten: Vi föreslår därför ett fullständigt inflationsskydd i skatteskalorna. Även denna åtgärd underlättar för parterna på arbetsmarknaden genom att någon kompensation för prisökningar inte behöver kalkyleras in i lönerna. På så sätt verkar ett inflationsskydd också för en lägre inflation. För att komma in i den långsiktigt goda utveckling som jag har talat om har vi år efter år föreslagit etappvisa sänkningar av marginalskatterna. Med samma envishet som vi föreslagit dessa sänkningar har ni socialdemokrater avslagit dem. Därför upplever vi vid varje avtalsuppgörelse samma resursförslösande procedur. Även för inkomståret 1989 föreslår vi sänkning av marginalskatterna för alla med 70 000 kr. i inkomst eller mer. Vi menar att det skall ske genom att skattesatsen för grundbeloppet sänks från 20 till 16 96 i det översta skiktet. Underskottsavdragen begränsas därmed till högst 46 96 vid en kommunalskatt på 30 kr. En sådan skatteomläggning kostar 7 miljarder, och vi har finansierat den fullt ut, även om vi inser att en viss självfinansiering uppstår genom att människors beteende förändras. Herr talman! Behovet av en reformering av det svenska skattesystemet är i det närmaste skriande. De frågor jag nyss nämnt gäller de effektivaste åtgärderna för att på sikt öka resurserna i det svenska samhället. Det har från denna talarstol här i dag diskuterats om man så att säga skulle föregripa skatteutredningen genom att gå ut och tala om vilka mål man vill uppnå. Jag tycker att det är en konstig debatt. Skulle vi tiga oss igenom en valrörelse och under ett helt år inte avslöja våra avsikter på skattepolitikens område? Det tycker jag är helt fel. Därför tänker jag också relatera något av vad folkpartiets landsmöte i höstas beslöt beträffande en reformering av skattesystemet. Landsmötet antog ett tiopunktsprogram för en skattereform. Inte överraskande var punkterna 1 och 2 i detta program just de som jag här har talat om — marginalskatterna och inflationsskydd för skatteskalorna. I punkt 3 föreslår vi att inkomstslagen kapital, annan schablontaxerad fastighet — vad vi brukar kalla egnahem -— och tillfällig förvärvsverksamhet slås samman till ett inkomstslag. För detta bör skattesatsen vara 40 96, dvs. den högsta marginalskattesats som folkpartiet anser skall gälla för det absoluta flertalet heltidsarbetande. Genom att skatten på avkastningen av sparande alltid blir 40 96 uppnås att sparandet stimuleras. Genom att underskottsavdrag alltid görs mot en skattesats på 40 96 blir underskottsavdragens värde lika för alla, samtidigt som det blir mindre lönsamt att låna. I den fjärde punkten föreslås att bolagsbeskattningen förenklas genom att skattebasen breddas och skattesatsen sänks kraftigt. Basbreddningen uppnås genom att möjligheterna till bokslutsdispositioner minskas. Den särskilda löntagarfondsskatten tas bort, och dubbelbeskattningen på aktieutdelningar elimineras. I en femte punkt föreslår folkpartiet att ett särskilt inkomstslag för inkomster av konstnärlig verksamhet skall övervägas. Arbetsgivaravgifterna bör reduceras. En sjätte punkt handlar om bostadsbeskattningen. Neutralitet mellan olika boendeformer skall råda. Progressiviteten i villaschablonen skall avskaffas. Beskattningen av bostadsrätter bör ske enligt samma principer som gäller för egnahem. I punkt 7 kräver vi att sambeskattningen av förmögenhet avskaffas. Det skattefria grundbeloppet bör höjas och skatteskalan inflationsskyddas. Arbetande kapital i mindre och medelstora företag undantas från beskattning. Grundavdraget vid arvsbeskattningen bör höjas enligt den åttonde punkten. Arvsskatteskalan sänks så att högsta skattesatsen blir 50 96, och skatteskalan inflationsskyddas. I punkt 9 slår vi fast att den i princip enhetliga mervärdeskatten bör behållas. En viss breddning kan övervägas. I den tionde punkten behandlar vi slutligen rättssäkerheten. Bevissäkringslagen bör avskaffas. En skattskyldig som helt eller delvis vinner en process mot staten bör få ersättning för sina processkostnader. Förutsättningarna för omprövning av taxeringsbeslut bör förbättras. Möjligheterna för skattemyndigheterna att gå vidare till högre domstol om skattemålet vunnits av den enskilde bör begränsas. Den särskilda avgiften för skattetillägg bör avskaffas. Betalningssäkringslagen bör omarbetas. Den enskilde bör få ersättning när lagen har använts felaktigt, och reglerna för anstånd med skatt bör förbättras. Dessutom bör givetvis generalklausulen avskaffas och en omvänd generalklausul införas, som gör det möjligt för skattemyndigheterna att tolka reglerna till enskildas förmån, när reglerna eljest skulle få effekter som lagstiftaren icke avsett. Herr talman! En reformering av skattesystemet bör, som jag redan har antytt, enligt folkpartiets mening också omfatta företagsbeskattningen. Denna är ju uppbyggd enligt principen om nettoinkomstbeskattning. Beskattningsunderlaget utgörs sålunda av skillnaden mellan intäkter och kostnader. I syfte att stimulera till konsolidering i företagssektorn tillåts vid beskattningen avoch nedskrivningar utöver vad som är företagsekonomiskt motiverat. Jag vill inte här för ett ögonblick förneka att dessa regler genom åren har haft en stor betydelse för uppbyggnaden och konsolideringen av svenska företag. I dag är dock förhållandet ett annat. Reglerna medverkar bl.a. till inlåsning av kapital i historiskt vinstgivande företag och till brist på konkurrens på kreditmarknaden till nackdel för expanderande företag. Förnyelsen på företagssektorn försvåras härigenom i stället för att stimuleras. Herr talman! I inledningen till mitt anförande uttryckte jag min förvåning över den socialdemokratiska passiviteten då det gäller att sänka marginalskatterna. Det finns också ett annat inslag i den socialdemokratiska skattepolitiken som aldrig upphör att förvåna mig. Jag tänker på beskattningen av mindre och medelstora företag samt av familjeföretagare och småföretagare. Så långt tillbaka som jag kan minnas har socialdemokraternas skattepolitik haft som mål att missgynna småföretagarna. Detta har inte förändrats av det faktum att effektivitetsförlusterna sedan många år tillbaka är alldeles uppenbara. Jag tänker då inte bara på småföretagarna utan på att alla drabbas till följd av en minskning av resurstillväxten i landet. Det handlar ingalunda om att vi inom folkpartiet vill utverka några favörer åt småföretagarna när det gäller att ge dem rättvisa. Bort med diskriminerande bestämmelser för medhjälpande maka eller make i familjeföretag! Bort med orättvis särbehandling av ungdomar under 16 år, som feriearbetar i föräldrarnas företag! Inför lika villkor som för andra inkomsttagare då det gäller att göra avdrag för gruppsjukförsäkringar och pensionsavgifter!

Herr talman! Den ekonomiska politiken intar alltid en central plats i den politiska debatten, och detta är ganska självklart. Utformningen av den ekonomiska politiken och fastheten i denna är ju avgörande för vilka ekonomiska resurser som kan stå till samhällets förfogande. Centerpartiet har år efter år varnat för konsekvenserna av en politik som inneburit högre inflation och större kostnadsstegringar i vårt land än i de länder som är våra främsta konkurrenter på världsmarknaden. Först under den allra senaste tiden tycks regeringen ha upptäckt detta, i varje fall är det först nu som man öppet erkänner sin oro för en sådan fortsatt utveckling. Min avsikt är inte att uppehålla mig så mycket vid den biten av den ekonomiska politiken, eftersom den egentligen hör till finansutskottets arbetsområde. På skatteområdet har centern i årets partimotion framhållit tre betydelsefulla frågor: en bättre kommunal skatteutjämning, en sänkning av momsen på basmat och en sänkning av marginalskatten för alla. Centern strävar efter att åstadkomma ett mera rättvist skattesystem, ett system som ger samma skatt och likvärdig service oberoende av var man bor i Sverige. En sänkning av skatten på basmat — vi har världens högsta skatt på mat. Det är på tiden att vi begränsar statens andel av våra matkostnader. Inflationsskyddade skatteskalor och en ytterligare sänkning av marginalskatten för de många till 45 26 är några av centerns förslag till årets riksdag. Skattesystemet skall vara enkelt, lättförståeligt, rättvist, fördelningspolitiskt riktigt, vattentätt, så att inga luckor finns för icke avsedd skattebefrielse och en del annat. Att åstadkomma detta är inte det lättaste. Vi i centern har vår syn, jag återkommer till detta, men jag vill redan nu säga att centerns uppfattning är densamma som tidigare: vi ser det som angeläget att försöka nå en bred politisk enighet om utformningen av ett nytt skattesystem, ett skattesystem som kan ligga fast en tid även vid förändringar av den politiska situationen i riksdagen. Trepartiöverenskommelsen 1981 under Thorbjörn Fälldins statsministertid och därpå följande riksdagsbeslut 1982 lade grunden till ett skattesystem som innebar en betydande sänkning av marginalskatten. 1980 hade 80 96 av inkomsttagarna över 50 96 i marginalskatt. I dag är läget ett annat: 80-90 9 av inkomsttagarna har under 50 96 i marginalskatt, och detta trots att socialdemokraterna i viss utsträckning bröt överenskommelsen efter regeringsövertagandet. Men även om så skett är det angeläget att inte inflationen på nytt skärper skatteuttaget. Centern kräver i år liksom tidigare att skattesystemet skall inflationsskyddas. En annan betydande förändring i skattesystemet är riksdagsbeslutet 1986, när socialdemokraterna följde centerns förslag om en betydande höjning av grundavdraget som sedan 1986 har höjts från 7 500 till 10 000 kr. Ser vi tillbaka på det senaste året finner vi att debatten har varit intensiv, framför allt om marginalskattens betydelse. Med marginalskatt skall förstås den skatt som den enskilde betalar på den sist intjänade hundralappen. Därför skall vi veta att alla har en marginalskatt oberoende av inkomstens storlek, en sak som vi ofta glömmer bort. Ofta uppfattas marginalskatten som den skatt som erläggs i det högsta inkomst skiktet. Ingenting är mera felaktigt. Var och en har sin marginalskatt. När jag säger att vi skall sänka marginalskatten avser jag en sänkning som berör alla. Centern har i en partimotion skisserat huvuddragen i en skattereform. En rad inslag i denna skulle medföra en effektivisering av ekonomin. Vi kräver, som sagt, en sänkning av marginalskatterna. Detta skulle stimulera till arbete och sparande, minska skattekilarnas negativa effekter, minska de obeskattade förmånernas betydelse, minska skatteflykten och öka arbetskraftens yrkesmässiga rörlighet. Hänsyn måste även tas till de marginaleffekter som uppstår till följd av inkomstprövade bidragssystem. Målsättningen måste vara att samtliga grupper får lägre marginaleffekter. Skatteuttaget bör vara högst 45 26 i de vanligaste inkomstlägena, och marginalskatten på en inkomstökning bör enligt vår mening vara högst 65 926. Genom att flytta den s.k. brytpunkten till 45-procentsgränsen begränsas den s.k. skattesubventionen för avdrag från nuvarande maximalt 50 9 till 45 96. Skattesänkningarna bör i en avtalsrörelse bytas mot en minskning av löneökningarna. Inkomstskatteskalan bör, som jag nyss betonade, vara inflationsskyddad. En mer likvärdig behandling av olika inkomstslag för att minska möjligheterna till skatteflykt är en annan sak som vi vill understryka. Kapitalvinstsbeskattningen skall vara neutral. Centern säger också i sin motion att avdrag för resor till och från arbetet samt för villaräntor skall vara kvar. Vi i centern tar bestämt avstånd från förslag som syftar till att finansiera skatteomläggningen genom borttagande eller minskning av grundavdraget eller genom att man på annat sätt låter låginkomsttagarna finansiera skatteomläggningen. Tländer där man har genomfört en betydande sänkning av marginalskatten har man också bestämt sig för ett betydande fritt belopp i botten av inkomsten. Därför skall grundavdraget vara kvar och också höjas, om man genomför en betydande sänkning av marginalskatten. Min personliga uppfattning är den som jag framförde i förra årets remissdebatt, nämligen att målsättningen bör vara att ett belopp motsvarande basbeloppet skall vara skattefritt. Då skulle vi slippa de många motionerna om extra avdrag på 5 000, 10 000 och 15 000 kr. som väcks varje år, ett system som för övrigt skulle skapa nya orättvisor, nya besvärliga gränsdragningar och som i längden skulle vara omöjligt att administrera. Inför 1989 har inga skatteregler fastställts. Jag ställer därför följande fråga till skatteutskottets ordförande Jan Bergqvist. Har inte socialdemokraterna för avsikt att i vår lägga fram något förslag om skatteregler för 1989? Frågan har antytts tidigare här i dag, men jag har inte hört något konkret svar på den. Det skulle vara intressant att få veta om man har för avsikt att inte göra någonting alls eller om vi senare i år kommer att få ett förslag när det gäller denna fråga. Den statliga inkomstskatten är för de allra flesta inkomsttagarna betydligt mindre än kommunalskatten. Först vid inkomster mellan 300 000 och 350 000 kr. blir den statliga inkomstskatten störst. Det är därför oerhört angeläget att vi får en bättre kommunal skatteutjämning, och därmed en kommunalskatt som ger samma ekonomiska förutsättningar oberoende av var i landet man bor. Samma servicenivå och samma effektivitet skall resultera i lika skattesatser. Det nuvarande systemet med specialdestinerade bidrag har den stora nackdelen att den kommun som har byggt upp en omfattande och väl utbyggd verksamhet får mest bidrag. Den fattiga kommunen med mycket begränsad verksamhet får minst av bidragen från staten. Centern säger nej till regeringens prutningar på skatteutjämningen och tillför i stället, enligt förslaget i partimotionen, ytterligare 1 200 miljoner utöver regeringsförslaget till skatteutjämningssystemet — totalt 16 miljarder. Detta gäller för 1989. Centern kräver en snabbutredning om den kommunala skatteutjämningen så att en reform kan träda i kraft samtidigt med den aviserade skattereformen. Målsättningen bör vara en mera jämlik och rättvis fördelning av de totala ekonomiska resurserna som kommunsektorn disponerar. Centern anser också att hela det statliga bidragssystemet bör läggas om. De specialdestinerade bidragen, utom möjligen bidraget till skolan, bör föras över till den kommunala skatteutjämningen. Bidrag bör utgå efter faktorer som kommunerna inte själva kan påverka, såsom skattekraft, åldersstruktur och geografiskt läge. En sådan omläggning skulle medföra — att service och administrativ skicklighet skulle bli helt avgörande för kommunens skattesats - att den statliga detaljregleringen skulle minskas. Detta system har prövats i både Norge och Danmark och har utfallit till allmän belåtenhet såväl i departement som i kommuner. Centerns skattekommitté gjorde i höstas ett nytt besök i Norge. Vi mötte enbart belåtenhet över det nya systemet från såväl departement som från kommuner. Det är beklagligt att man inte också här kan ta ett sådant steg, som skulle ge avsevärda fördelar. I förslaget för skatteutjämning för år 1989 föreslår centern: Ingen kommun skall få sänkt grundgaranti. 102 26 av medelskattekraften bibehålls som lägsta grundgaranti för såväl kommuner som landsting. Därutöver gör vi en uppskrivning av grundgarantin med 1 76 av medelskattekraften utöver regeringsförslaget för vissa kommuner. En annan skattefråga som centern tar upp i sin skattemotion är kravet på sänkt moms på basmat. I många länder har man en differentierad moms. När socialdemokrater och moderater nu har förenats i strävandena att minska den återbetalning av moms på mjölken som skett via mjölksubventionerna, är gränsen för momsfördyringen överskriden. Staten tar i dag mer i skatt på maten än vad jordbrukarna får för den färdigproducerade varan, när den lämnar jordbrukaren. Jordbrukaren skall då ha betalt för sitt arbete, för sociala kostnader, för kapitalkostnader för bl.a. mark och maskiner samt för alla övriga produktionskostnader, för markberedning, utsäde, näringsämnen m.m. Detta förhållande är orimligt. Centern kräver en differentierad moms med lägre skatt på basmat och högre skattesatser för varor som köps sällan. Detta är en modell som de flesta europeiska länder redan tillämpar och som den Europeiska gemenskapen väntas införa på hela området. En differentierad moms med tre skattesatser innebär — förutom den fördelningspolitiska effekten — att en stor del av de importerade sällanköpsvarorna skulle få en kraftig prishöjning, medan inhemskt producerade varor skulle få en bibehållen eller sänkt momssats. Detta skulle utan tvivel få en betydande effekt på möjligheten att upprätthålla en extern balans. Centern begär nu att regeringen skall lämna ett förslag under våren om en differentierad moms i fördelningsoch stabiliseringspolitiskt syfte. Differentierad moms skulle också ge en rad andra positiva effekter. Den skulle medföra en omfördelning från höginkomsttagare till låginkomsttagare och barnfamiljer. Enligt centerns uppfattning bör momsen på basmat sänkas till 12,87 90. Finansieringen bör, som nyss sades, ske inom momssystemets ram genom en högre moms på varor man sällan köper. Detta innebär en tredje momssats på omkring 28 I”. Hur skall detta finansieras? Ja, i första hand inom resp. område. Inom den kommunala skatteutjämningen finns möjligheten att genom överföring av de specialdestinerade bidragen till skatteutjämningen åstadkomma en finansiering inom den kommunala sektorns område. Samma sak gäller för momsen. Centern föreslår också att egenföretagarna skall befrias från att betala arbetsgivaravgift på det första basbeloppet och att småföretagarna skall få avgiften reducerad med 5 96 på en lönesumma upp till 500 000 kr. Detta är krav som är berättigade dels på grund av att småföretagarna har mindre antal sjukdagar, dels därför att småföretagen enligt flera utredningar belastas hårdast av skatter och avgifter. Kapitalbeskattningen på arbetande kapital i de mindre och medelstora företagen bör också slopas. Omläggningen av arbetsgivaravgifter för småföretagen och egenföretagarna anser vi bör finansieras inom resp. område. Den del av arbetsgivaravgiften som närmast är en skatt bör dock läggas om till en skatt eller avgift på råvaror, uran och energi. Målsättningen är att minska beskattningen av arbetsinsatser.

Herr talman! De TV-tittare som har haft möjlighet att följa den allmänpolitiska debatten har nog fått intrycket att den allmänpolitiska debatten i riksdagen är en debatt för herrar, eftersom någon dam ännu inte har varit uppei talarstolen. Men så är ju inte fallet. Det vet vi som finns i detta hus. De kvinnliga riksdagsledamöterna deltar flitigt i denna debatt. Det är bara det att kvinnorna alltid står i slutet av talarlistan. Det är i och för sig kanske inte ens värt att kommentera. Så är det och så har det alltid varit. Man undrar ändock om det inte någon gång på något sätt skulle kunna gå att ändra på det förhållandet, så att inte vi kvinnor får möjlighet att framföra de frågor som vi tycker är intressanta och viktiga först när massmedia har tappat intresset och TV har packat ihop. Själv skall jag tala om de lågavlönades berättigade krav på rimliga löneökningar. Jag tycker att det är en oerhört viktig fråga. Regeringen uppmanar till kamp. Det är emellertid inte en kamp mot de ökande klasskillnaderna och orättvisorna. Kampen för regeringen gäller att hålla löneökningarna nere. Så gott som på varje sida i finansplanen är budskapet ett och detsamma. Hotet mot den svenska ekonomin är lönekostnadsstegringen. Regeringen anser därför att det är nästa stora utmaning, som man uttrycker det, att nedbringa inflationen och lönekostnadsstegringen. Lönerna får inte öka med mer än 4 Io. Om Kjell-Olof Feldts finansplan blir verklighet, innebär det reallönesänkningar för landets LO-medlemmar och det visar LO-tidningen. Enligt tidningens beräkningar kommer en genomsnittlig industriarbetare att under ett år få sin köpkraft sänkt med 414 kr., vilket motsvarar en reallönesänkning på 0,6 26. En byggnadsarbetare minskar sin köpkraft med 470 kr., en handelsanställd med 380 kr. och en statsanställd med 413 kr. I samtliga fall motsvarar det reallöneminskningar med 0,5-0,6 70. Regeringen för en medveten politik för reallönesänkningar och den säger rakt ut själv: Syftet är att hålla nere den privata konsumtionen, som under de två senaste åren har ökat med 8,7 26. Och den ökade privata konsumtionen har inneburit ökad import, vilket i sin tur påverkat bytesbalansen negativt. Den officiella statistiken över konsumtionsökningen är givetvis riktig, men den visar inte hela sanningen. Alla människor i det här landet har inte under de två senaste åren ökat sin konsumtion med 8,7 90. Vissa grupper har deltagit i den omtalade köpfesten, nämligen de som ägt aktier, villor och bostadsrätter, vilkas värden har ökat enormt under de senaste åren. Deras förmögenhetstillväxt har kunnat omvandlas till lån, och på så sätt har man fått kontanter som har kunnat användas till konsumtion. Men lågavlönade, som aldrig har haft en möjlighet att skaffa ett fast kapital som kunnat förränta sig bra, och människor som bor i hyreslägenheter har aldrig fått delta i den här köpfesten och de lever i en helt annan verklighet än den som beskrivs av regeringen i finansplanen. Det lågavlönade vårdbiträdet, oftast en kvinna med en månadslön under 9 000 kr., drabbas av inflationen och ett lönetak på 4 96 på ett helt annat sätt än de högavlönade. När siffrorna över inflationens utveckling presenterats i den officiella statistiken framstår det som om inflationen var någonting som skulle drabba oss alla precis lika. Men vad är då inflationen? — Jo, den anges som ett mått på de genomsnittliga prishöjningarna på alla de varor och tjänster som svenska folket köper. Men eftersom vi inte köper samma saker drabbas vi inte heller lika av prishöjningar. Under 1986 steg exempelvis matpriserna med hela 6,2 20 eller nästan dubbelt så mycket som den officiella inflationen. Hyrorna steg med 3,9 I — och det är 0,6 96 mer än genomsnittsinflationen. Den här utvecklingen under 1986 var på intet sätt unik. Från 1977 till januari 1987 — alltså en tioårsperiod — steg livsmedelspriserna med 137,6 96 och hyrorna med 164,6 20. Den officiella inflationen under samma tid redovisades som 120,3 96. Boendekostnaderna för villaägarna ökade under samma tid med endast 102,9 90 — dvs. betydligt mindre än den genomsnittliga inflationen. Vilka är det då som drabbas av de största kostnadsökningarna? Jo, människor som bor i hyreslägenheter och som tvingas lägga största delen av sin inkomst på mat. För dem blir inflationen mycket högre än den officiella genomsnittsstatistiken visar att den är. Och det dominerande mönstret i vårt land är att det bor betydligt fler låginkomsttagare än höginkomsttagare i hyreslägenheter. De lågavlönade förlorar tydligen alltid dubbelt! Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har de olika regeringarna — oavsett om de har varit borgerliga eller socialdemokratiska — trummat in krishotet hos oss. Då, på 1970-talet och början av 1980-talet, var det budgetunderskottets betydelse som förvrängdes och överdrevs. Alla krav, hur berättigade de än var, skulle stå tillbaka för att man skulle minska budgetunderskottet. Då framhölls budgetunderskottet som orsaken till inflation och höga räntor, och underskottet i bytesbalansen togs till intäkt för krav på lönesänkningar. Den offentliga sektorn fick stå tillbaka för exportindustrin. Då bäddade man för en kris i den offentliga sektorn. Löntagarna fick reallönesänkningar och företagen fick rekordvinster. Nu säger regeringen att det är löneökningarna som är de stora hoten mot landet och den främsta orsaken till inflationen. Det ligger i löntagarnas eget intresse, påstår Kjell-Olof Feldt, att hålla nere löneökningarna. Men alla skall tydligen inte hålla nere sina löner. Vårdbiträden, hemtjänstpersonal och alla andra lågavlönade skall genom fortsatta låga löner rädda landet. Men deras chefer berörs inte på samma sätt. Det är en oerhörd skillnad att hålla sig under en 4-procentig löneökning om man aldrig har kommit uppien månadslön över 9 000 kr. jämfört med om man ligger på en månadslön runt 14 000-15 000 kr. Då kan man hålla igen, men det kan man inte göra om man befinner sig under 9 000-kronorsstrecket. Dessutom är cheferna nyckelpersoner, vilkas arbetsinsatser bedöms som oumbärliga — och de skall premieras med höga lönelyft, så att de inte försvinner från den offentliga sektorn ut i den privata verksamheten. Det senaste exemplet är de 20 chefstjänstemännen i Kopparbergs läns landsting. De fick 9 163 kr. mer i månaden plus mycket fördelaktiga pensionsvillkor för att de inte skulle försvinna till den privata sektorn. Ett annat exempel, som också har angetts här i dag, är den nya SJ-chefen, som skall ha en månadslön på 125 000 kr. Han skall alltså tjäna en bra bit över en miljon på ett år! Varför är en rimlig löneökning för vårdbiträdet ett hot mot vårt land och inte de höga chefernas löneökningar? Förklara det för mig! Är cheferna mer oumbärliga än de som utför det praktiska arbetet? Borde vi inte oroa oss mer för var vi skall rekrytera de 100 000 nya vårdbiträden som behövs för hemtjänsten än för var vi skall få tag i några ytterligare byråkrater? Lönetaket på 4 20 underlättar inte precis möjligheterna att rekrytera vårdpersonal till den offentliga sektorn. Och de främsta orsakerna till att den offentliga sektorn har rekryteringsproblem på vårdsidan är de låga lönerna och arbetets tyngd. Om lönerna inom den offentliga sektorn skall få överstiga 4 Yo måste det motsvaras av effektivitetsökningar eller direkta nedskärningar av verksamheten, enligt regeringens direktiv. Budskapet till vårdbiträdet från regeringen är alltså: Antingen blir det löneökning på högst 4 96 eller också får hon arbeta ännu hårdare för att tjäna in sin egen löneökning. Men vårdpersonalen kan också betala löneökningar på över 4 J6 genom att välja en billigare behandling åt patienterna. Eller också kan de öka vårdköerna eller ställa fler sängar i korridorerna. På så sätt kan man alltså spara in att man beviljar sig själv högre löner. Det är den egentliga innebörden av ett lönetak på den offentliga sidan. Ett lönetak på detta område får alltså vårdpolitiska följder, men det vill regeringen inte befatta sig med utan överlåter åt de anställda att göra prioriteringarna. Om ett lönetak inom den offentliga sektorn inte skall få dessa rent vårdpolitiska följder, måste det lagstadgas eller på något annat sätt fastställas att detta lönetak inte får överträdas. Är det regeringens nästa drag? Är det vad vi kan vänta oss inför nästa avtalsrörelse? Det är inte löntagarnas berättigade krav på löneökningar som hotar svensk ekonomi. Däremot är de höga boendekostnaderna och matpriserna ett påtagligt hot mot alla lågavlönade. Lönernas andel av värdet av det som görs inom industrin har minskat kraftigt sedan mitten på 70-talet. Då var löneandelen av det s.k. förädlingsvärdet ca 84 6, men därefter har det sjunkit till 65 26. Det som har stigit är företagens vinster. LO-tidningen visar att de svenska företagens vinster steg med i genomsnitt 24 90 under de första åtta nio månaderna 1987. Finns det då inte ett utrymme för att öka lönerna på vinsternas bekostnad utan att inflationen ökar?

Herr talman! Får jag börja med att påminna Margö Ingvardsson om hur situationen var 1982 när socialdemokraterna kom i regeringsställning. Det var stigande arbetslöshet och alldeles för små investeringar i industrin. Det var sjunkande reallöner och en hög inflation, som tog miljardbelopp från de fattiga och förde över dem till de rika. Det gavs en rad skattefavörer till aktieägare, fastighetsspekulanter och allehanda kapitalägare. För den socialdemokratiska regeringen var det en stor utmaning att få fart på investeringar, tillväxt och sysselsättning, att både slå vakt om välfärden och dessutom få till stånd en dynamisk utveckling i den privata industrin samt att pressa tillbaka arbetslöshet och underskott. Inom ramen för en stram budgetpolitik har vi slagit vakt om välfärden med nästan fördubblade barnbidrag, bättre sjukförsäkring, höjd delpension och höjd arbetslöshetsförsäkring. Vi har vänt den sedan länge pågående försämringen av reallönerna så att de nu går uppåt. I skattepolitiken har vi gjort åtskilligt. Vi har sänkt skatten på arbete. Vi har minskat värdet på de rikas avdrag. Vi har avskaffat en rad skattefavörer som de borgerliga skänkte kapitalägarna. Vi har skärpt förmögenhetsskatten osv. Sammantaget är denna fördelningspolitik mer avancerad än i något jämförbart land. Det hade naturligtvis varit mycket enklare om vi hade bedrivit fördelningspolitik utan att bekymra oss om att stimulera de privata investeringarna, att öka Sveriges internationella konkurrenskraft och pressa tillbaka arbetslöshet och inflation. Vi tänker inte nöja oss med vad vi har uppnått. Det finns fortfarande stora orättvisor kvar i det svenska samhället. Men nog tål den förda politiken en jämförelse både med vad som har skett i utlandet och med den alternativa politik som vpk förordar. Vi har i denna debatt fått lyssna på anföranden om skattepolitik i olika tonarter. Det skär sig alldeles förfärligt i den borgerliga kören. De borgerliga står mycket långt ifrån ett samlat regeringsalternativ i skattefrågan. Läser man deras motioner ser man att de är mer splittrade i dag än 1981, när den — Prot. 1987/88:61 borgerliga regeringen sprack på grund av motsättningar i skattefrågan. Låt 3 februari 1988 mig ge några exempel. Ni är starkt oeniga om skatteskalorna. Stig Josefson gav centerns syn i den frågan. Hans anförande var lugnt i tonen, men i sak var det en förödande vidräkning med moderaternas förslag. Ni har vidare olika förslag om underskottsavdrag. Ni är inte överens om grundavdragen. Ni har olika uppfattningar om avdrag för fackföreningsavgift. Ni kan inte komma överens i den utomordentligt betydelsefulla frågan om den kommunala skatteutjämningen. Ni drar åt rakt motsatta håll när det gäller momsen. Ni är ödesdigert splittrade kring energibeskattningen och har oförenliga ståndpunkter om bl.a. uranskatt, kolskatt, oljeskatt och råvaruskatt. Jag skulle kunna fortsätta en lång stund och ge andra exempel på oenighet och splittring. I rättvisans namn skall också sägas att ni i stort sett är överens om att ge feta skattefavörer åt aktieägare och de stora kapitalägarna. Ni är också överens om att försämra de vanliga löntagarnas schablonavdrag med 1 000 kr. Det finns en rad andra exempel på att ni går på samma linje. Men kvar står att ni har i grunden olika syn på flera av de verkliga kärnfrågorna i skattepolitiken. Kvar står att ni i denna debatt inte har gjort något som helst försök att redovisa hur ni skall kunna överbrygga dessa djupa klyftor i skattepolitiken. I år har vi en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp på skattepolitiken. Tre utredningar arbetar parallellt för att skatterna skall bli enklare, effektivare och rättvisare. Men samtidigt som vi gör upp räkningen med det gamla skattesystemet måste vi ta vara på den friska kärna som också finns där. Sverige har ett mycket bättre system för att finansiera sjukvård, skola och pensioner än man har i länder med låga skatter. Det som folk där kan slippa undan i skatter får de dyrt betala i privata sjukvårdskostnader, skolavgifter, försäkringspremier och liknande. I jämförelse med vårt skattesystem är de privata avgiftssystemen i andra länder krångliga, ineffektiva och djupt orättvisa. Vad vi socialdemokrater siktar på är en skattereform som innebär sänkt inkomstskatt, lägre skattesatser, begränsningar av avdragen, en enhetlig kapitalbeskattning och enklare skatteregler. Vi vill gynna arbete och sparande. Vi vill motverka spekulation och konsumtion på kredit. Vi söker ossi riktning mot en rättvisare beskattning av arbete i förhållande till kapital. Stig Josefson frågade: Kommer det någon proposition om inkomstskatten för 1989 i vår? Jag vill säga att det delvis beror på vilka signaler som kommer från de nu pågående utredningarna, framför allt inkomstskatteutredningen, eftersom förhoppningen är att skatterna 1989 skall vara ett steg i riktning mot den permanenta lösning som skatteutredningen kommer att föreslå senare. Därför kan jag för dagen inte göra någon bedömning av när det kan vara lämpligt att lägga fram en proposition i den frågan. För nio månader sedan lämnade Bo Lundgren ett mycket dramatiskt besked från riksdagens talarstol. Han sade att friheten i Sverige nu var nere i 38 96. För tre månader sedan hade moderaterna partistämma i Malmö. Då kom från vice ordföranden Lars Tobisson följande besked: Svenskens frihet är begränsad till 37 Zo. I dag angav inte Bo Lundgren något bestämt 103 procenttal för hur mycket som är kvar av friheten, men det verkade inte vara så förfärligt mycket kvar. Vad menar ni med att friheten i Sverige gått ned till 38 90, sedan till 37 96 och nu kanske till något ännu lägre? Jo, det är ert sätt att beskriva innebörden av att närmare två tredjedelar av våra samlade inkomster passerar det allmänna, dvs. statens och kommunernas budget eller de gemensamma socialförsäkringarna.

Jo, vi minskar friheten i Sverige. Om vi alltså genom demokratiska beslut solidariskt ger eftersatta grupper en större del av den ekonomiska kakan, minskar enligt er uppfattning friheten definitionsmässigt, eftersom det då blir en större del av inkomsterna som kommer att passera det allmänna. Verkligheten är den motsatta. Genom dessa riksdagsbeslut har friheten ökat för de människor som haft det sämst i det svenska samhället. Det är värt att notera, att med er definition av frihet kan vi bara uppnå den 100-procentiga friheten om vi är beredda att avskaffa folkhemmet och ersätta det med det fullständiga privatkapitalistiska samhället, där det inte finns någon gemensam sektor, där skola, sjukvård och försvar helt betalas med privata avgifter. Det visar att frihet enligt moderat definition inte är eftersträvansvärd ens för moderaternas egna väljare. Moderaternas utgångspunkt är att en stor gemensam sektor är till nackdel för individernas frihet. Men inte var respekten för individen och människovärdet större innan vi byggde upp välfärdssamhället. I och för sig kan jag hålla med Bo Lundgren om att höginkomsttagarna i vårt land har en större valfrihet än låginkomsttagarna. Om det är vi överens. Men varför, om det är så, presentera ett skatteförslag som sänker skatten med 42 000 kr. för en höginkomsttagare men bara med 700 kr. för en låginkomsttagare? Vi vet att moderaternas förslag till hur sex miljarder skall dras in från kommunerna kommer att leda till att den lilla skattesänkningen för låginkomsttagaren äts upp av ökade kommunalskatter, högre kommunala avgifter och taxor. Kjell Johansson sade att socialdemokratisk politik haft som mål att missgynna småföretagen. Det är ett groteskt påstående. Verkligheten är den motsatta. Genom en lång rad åtgärder har situationen för småföretagare förbättrats och småföretagsamheten blomstrar i Sverige som aldrig förr. Kjell Johansson frågade vad det är för fel att slå två flugor i en smäll. Han tänkte då på marginalskatterna. Han talade i övrigt om tordyveln som borrar sig fram. Inom parentes sagt tycker jag att det vore bra om Kjell Johansson inte ägnade lika mycket intresse åt entomologi som han gör, utan i stället ägnade sig litet mer åt att förklara det borgerliga skattealternativet. Det skulle verkligen behövas. Men det kanske är fel att lägga fram ett skatteförslag med den utformning som folkpartiet har gett det. För det skulle, såvitt jag kan bedöma och enligt kommentarer jag har hört från fackligt håll, inte underlätta avtalsrörelsen. Med den utformningen av skatterna skulle det i själva verket bli nya svårigheter på viktiga delar av avtalsfronten. Får jag till sist säga att en politik för ett gott samhälle måste bygga både på att stärka den enskildes ställning och att slå vakt om gemensamma intressen. Miljöpolitiken är ett exempel på det sistnämnda. En politik för ett gott samhälle måste bygga på just den dubbelheten. Man kan inte bara betona det kollektiva, man kan inte bara betona det enskilda. Det gäller både-och. Vi måste se att det krävs gemensamma beslut i t.ex. miljöfrågor och många andra framtidsfrågor, men vi måste lika klart se att målet är att ge den enskilda människan, alla enskilda människor, större möjligheter att råda över sina egna liv. En sådan politik stärker valfriheten, den hotar varken äganderätten eller medborgarrätten. För övrigt är verkligheten den, att aldrig förr har så många svenskar ägt så mycket som i dag. Mellan 1982 och 1986 ökade hushållens samlade förmögenhet med 200 miljarder kronor. Aldrig tidigare i Sveriges historia har det enskilda ägandet ökat så mycket på så kort tid. Jag tycker att detta kunde mana moderaterna till en viss eftertanke, innan de angriper en socialdemokrati som medverkat både till stärkt välfärd och till en ökning av den enskildes frihet och ägande.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

Däremot använde jag 15 minuter till att förklara hela det program som landsmötet lade fast för folkpartiets skattepolitik. Jan Bergqvist hade å sin sida inte något att säga om den socialdemokratiska skattepolitiken annat än att han var emot en marginalskattereform som skulle ge höginkomsttagarna en större skattesänkning än låginkomsttagarna, och det får min nyfikenhet att växa till oanade proportioner. Vill Jan Bergqvist tala om för oss hur en marginalskattesänkning annars skulle se ut? Det tror jag att hela svenska folket och alla skatteexperter över hela världen skulle vara kolossalt intresserade av. Jag gjorde vidare påståendet att socialdemokraterna konsekvent har diskriminerat småföretagen. Jag räknade upp en rad exempel, och jag kan fortsätta uppräkningen med att nämna förmögenhetsskatten på arbetande kapital, som medför att småföretagaren får betala skatt på sin svarv, medan den som köper en tavla och hänger den hemma inte behöver betala skatt för den. Ni har beskattat motionskuponger, försämrat förhållandena när det gäller gåvor, representationsavdrag och sådant i de små företagen, avskaffat avdragsrätten för ideella skadestånd osv. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning under tio minuter, men det tillåter inte min taletid. Jag vill rikta följande uppmaning till Jan Bergqvist, för att han skall få tillfälle att vidimera sitt påstående att man inte missgynnar småföretagarna: Nämn några åtgärder i positiv riktning som ni har genomfört för landets småföretagare!
Herr talman! Det var ett något annorlunda svar som Jan Bergqvist gav mig när jag frågade om det kommer något förslag beträffande inkomstskatten 1989 än det som jag uppfattade att Feldt framförde tidigare i dag. Feldt var mest kritisk mot att oppositionen över huvud taget hade lagt fram ett skatteförslag under pågående utredning. Som jag tolkade Jan Bergqvists besked skulle det finnas en viss möjlighet att det kommer ett förslag. I så fall borde socialdemokraterna i stället nästan vara tacksamma för att oppositionen har preciserat sina ståndpunkter. Nu är det i varje fall inte från centerns sida så att vi bundit oss i våra förslag. Vi har angivit vad vi anser skall vara riktlinjerna både för 1989 och för tiden därefter. Vi får väl se — kanhända blir det än en gång så att socialdemokraterna hamnar på centerns förslag, också när det gäller skatteändringar för 1989. Eftersom jag fick ett delsvar på denna punkt, vilket varken var utförligt eller bestämt men ändå gav något, vill jag ställa ytterligare några frågor till Jan Bergqvist. Anser Jan Bergqvist att det är tillfredsställande att av det pris som konsumenten i dag betalar för livsmedlen går lika mycket i skatt till staten som vad jordbrukaren fått för att producera och leverera den färdiga varan? Så till en litet mera kontroversiell fråga. Bergqvist är ju, som socialdemokraterna i regel är här i debatterna, mera intresserad av att tala om splittringen inom oppositionen än av att tala om vad socialdemokraterna själva vill. Jag vill bara ställa följande fråga: Bergqvist måste väl acceptera att vi har fem partier här i riksdagen, som vart och ett presenterar sina förslag? Jag skulle knappast tro att Bergqvist accepterar att vi sätter likhetstecken mellan s och vpk. Tänkt litet grand på detta när ni sätter likhetstecken mellan de tre borgerliga partierna! Beträffande schablonavdragen hoppas jag faktiskt att dessa är till för att täcka de kostnader som löntagarna har. Det som nu föreslås ändrar inte de kostnader man har utan bara det schablonavdrag som man får göra utan att ha motsvarande kostnader. Vi har hela tiden ansett att man i stället för att ge möjlighet till ett sådant grundavdrag för vissa grupper i samhället bör ge ett sådant grundavdrag till alla, också till pensionärer och till dem som driver sitt företag som en enskild firma. Den som driver företaget som aktiebolag får det utan vidare, vilket inte är rättvist. Jag vill fråga Jan Bergqvist om det är acceptabelt att t.ex. företagsformen skall vara avgörande för om man får avdrag eller inte.
Herr talman! Vi frånkänner inte den socialdemokratiska regeringen den politiska viljan att begränsa arbetslösheten. Men vi är inte riktigt överens om hur stora regeringens framgångar på det här området sedan 1982 egentligen är. Det kanske inte är alldeles korrekt att utan vidare jämföra arbetslösheten idag med hur den såg ut 1982. I dag har vi fortfarande en högkonjunktur, och vi kan konstatera att det trots pågående högkonjunktur är ungefär 305 000 människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är kanske mera rättvist att jämföra dagens arbetslöshetsnivå med den förra högkonjunkturens, på 1970-talet, då det var 221 000 människor som stod utanför arbetsmarknaden. Av detta framgår att det i de kapitalistiska högoch lågkonjunkturerna kan hända att arbetslösheten ökar trots att en högkonjunktur inträder. Men vi är överens om att det nu går bra för Sverige. Att den svenska ekonomin blomstrar råder det tydligen politisk enighet om. Budgetunderskottet ligger nu nere mot 10 miljarder, och 90 företag på börsen redovisar en sammanlagd vinst om 31,7 miljarder. Det är en ökning i förhållande till föregående år med 6 miljarder. Detta är vi överens om. Men vad vi inte förstår är att regeringen inte anser att det i detta gynnsamma ekonomiska läge finns plats för låglönesatsningar. Jag tror inte att man behöver vara kommunist för att ha funderingar över hur den socialdemokratiska regeringen resonerar när det gäller fördelningspolitiken. Jag kaninte heller förstå varför ett vårdbiträde som får en löneökning på 500-600 kr. skulle vara ett hot mot den svenska ekonomin, när regeringen inte anser att företagens vinstökningar på 24 96 är ett hot mot inflationen och den svenska ekonomin.
Herr talman! Det finns mycket att göra för att öka rättvisan i det svenska samhället. Samtidigt måste man ha perspektivet att inget land har bedrivit en så ambitiös fördelningspolitik som Sverige. Vi har vidare en sysselsättning som i dag är högre än den någonsin tidigare varit. Jag noterar med tillfredsställelse att Stig Josefson säger att centern inte har bundit sig för 1989 utan är beredd att hålla frågan öppen. Jag vill kommentera det som Stig Josefson sade om att vi har fem partier i riksdagen. Det är klart att om ni inte går fram gemensamt med de andra borgerliga partierna och säger att ni vill bilda regering tillsammans med folkpartiet och moderaterna kommer saken i ett annat läge. Kanske börjar vi se en öppning här. Jag såg att en av centerpartiets riksdagsmän uttalade att om valresultatet inte blir bättre än de låga siffror man hittills sett i opinionsmätningarna kanske centern skall stanna utanför en eventuell borgerlig regering. Är det den linjen man vill följa skall jag inte kräva några besked. Men så länge ni officiellt säger att ni gemensamt vill bilda regering är det rimligt att fråga: Vilket gemensamt program kommer denna regering att stå för? Bo Lundgren menade att de borgerliga partierna har samma rörelseriktning när det gäller skattepolitiken. Jag bestrider det. Ni är starkt oeniga om skatteskalorna, ni går åt olika håll när det gäller grundavdrag, avdragsrätten för fackföreningsavgiften, den kommunala skatteutjämningen, momsen, energibeskattningen och råvaruskatten. Ni har ett enormt arbete framför er om ni skall täta de stora sprickorna, för att inte säga klyftorna. Kjell Johansson! Den marginalskattereform som folkpartiet har föreslagit är enligt min mening fel avvägd. Däremot tycker jag att det finns goda skäl att sänka inkomstskatten och marginalskatten. När det gäller småföretagare och löntagare vill jag säga att det inte är något tvivel om att en småföretagare i praktiken betalar en lägre skatt än vad en löntagare normalt gör. Det finns en rad inslag i skattelagstiftningen som är till företagarens fördel och som en löntagare inte kan utnyttja.
Herr talman! Jan Bergqvist vill inte svara på min fråga vad som är det stora hotet mot svensk ekonomi i dag — om det är vårdpersonalens berättigade krav på rimliga löner eller om det är de ökade vinstandelarna i de privata företagen. Och jag förstår att han inte vill svara på det. Det måste ju vara en knepig sits för en socialdemokrat att försvara de höga vinsterna och säga att de redan lågavlönade skall hålla tillbaka sina krav för att rädda landet. Vi tycker att det är bekymmersamt att den socialdemokratiska regeringen inte oroar sig för de ökade löneklyftorna och inkomstskillnaderna här i landet. LO kom helt nyligen med en rapport som visar hur skillnaderna mellan människor här i landet ökar alltmer. Det gäller inte bara de ekonomiska skillnaderna, utan det gäller skillnaderna olika grupper emellan i boende, kulturella aktiviteter, fritidsmöjligheter, semestermöjligheter, osv. Det är inte bara så att skillnaderna är stora och kvarstår, det.o.m. ökar!

Från vpk:s sida anser vi att vi i Sverige har råd med den politiken. Det finns pengar till att höja reallönerna och satsa på de lågavlönade, och vi har i vår ekonomiska motion visat på vägar; vi visar på möjligheterna att dra in de enorma övervinsterna från företagen och att skärpa skatten på aktier och spekulationsvinster. Detta borde vara den stora utmaningen för en arbetarregering.

Herr talman! Jan Bergqvist hänvisade i sitt första inlägg till den gynnsamma utveckling som hade skett sedan 1982. Centern har år efter år varnat för att inflationen i Sverige har varit högre än i de länder som vi konkurrerar med på världsmarknaden. Det är först i år som socialdemokraterna har velat erkänna konsekvenserna av den situationen. Nu känner Feldt en viss oro för att utvecklingen, vad som skett under åren 1983-1987, kan innebära betydande svårigheter för vår ekonomi i framtiden. Jag förmodar att även Bergqvist är medveten om detta och nu kan erkänna att den ekonomiska politiken ingalunda har varit så särskilt lyckad. Man har levt upp den fördel som devalveringen innebar, och nu befinner man sig i en betydligt besvärligare situation. När det sedan gäller splittringen mellan de borgerliga partierna vill jag bara säga att svenska folket först i val skall avgöra vilket parti man vill stödja. Jag anser att det borde vara självklart för oss som hyllar de demokratiska principerna att låta folket välja mellan de partier som finns. Folkviljan uttryckt i val kommer naturligtvis att få stor betydelse för den framtida politiken. När valet har varit har vi att ta ställning till den politiska situation som då har uppstått. Att man sedan uttalar en viss vilja och säger vad man vill åstadkomma är självklart. Men vi skall inte binda upp oss för vilken politik som skall föras. Folkviljan uttryckt i valet skall enligt min mening respekteras, och debatten om utformningen av den framtida politiken kommer att föras när vi ser resultatet av valet. Jag fick inget svar på min fråga om momsen. Jag skall inte ytterligare begära att få det. Jag vet att man bland socialdemokraterna är splittrade i den frågan. Den största av socialdemokraternas tidningar har ju samma uppfattning som centern när det gäller momsen. Därför skall jag inte pressa fram något svar. Det skulle kanske försvåra möjligheterna att åstadkomma någonting på den punkten. En fråga som jag tycker att inte minst alla låginkomsttagare måste ställa är om det kan vara rimligt att ta en så stor andel avinkomsten i skatt. Jag hoppas att ni förstår det orimliga i att kritiken för de höga livsmedelspriserna riktas mot jordbruket, trots att staten tar en aning mer av det slutliga priset.
Herr talman! Jan Bergqvist säger att folkpartiets marginalskatteförslag är fel avvägt. Hur skall det då se ut? Hur ser det egentligen ut med den strömlinjeformade lösning som ni socialdemokrater har och som inte ger större skattesänkningar åt dem med höga inkomster? Har man ingen uppfattning om hur en marginalskattereform skall vara utformad, då måste man ju tycka att alla marginalskatteförslag är fel avvägda. Antingen får Jan Bergqvist presentera ett förslag eller också får han byta rosen mot den tulipanaros som ni socialdemokrater ständigt pratar om. Jag är tveksam till om det över huvud taget kan bli en marginalskattejustering med det resonemang som Jan Bergqvist för. Det innebär att avtalsrörelserna även i fortsättningen kommer att kosta oss stora summor i resursbortfall. En sak skulle jag gärna vilja få ett svar på. Finansministern sade att ett par miljoner svenskar skulle få gå tillbaka till den gamla deklarationsblanketten, om schablonavdraget sänktes från 3 000 kr. till 2 000 kr. Det skulle innebära att två miljoner inkomsttagare har mellan 2 000 och 3 000 kr. i avdrag. Är Jan Bergqvist beredd att skriva under på den siffran eller är den överdriven? Jag bad Jan Bergqvist nämna en enda för småföretagen positiv detalj av det som ni socialdemokrater har gjort under mandatperioden. Jag fick inget svar, och jag begriper också att jag inte heller kommer att få något. Låt mig därför fråga om ni kan tänka er att gå med på folkpartiets förslag om att ta bort den diskriminerande 400-timmarsregeln, som gäller för att medhjälpande maka — det handlar nästan alltid om det —i rörelsen skall få uppbära egen lön. Eller skall ni fortsätta med denna könsdiskriminering, som det i själva verket är fråga om? Om ändå detta är för mycket för er, kan ni då tänka er att sänka åldersgränsen för de barn som arbetar i makarnas rörelse från 16 till 15 år, så att de kan få en naturlig introduktion i föräldrarnas rörelse? Eller kan ni tänka er att göra en liten justering så att de avgifter, som småföretagare som driver handelsbolag eller enskild firma betalar, inte beläggs också med arbetsgivaravgifter? Så görs ju inte för någon annan grupp i samhället. Jag förstår därför inte varför småföretagarna skall drabbas av sådana arbetsgivaravgifter. Om ni inte kan gå med på något av dessa förslag under denna vårsession, så har jag andra att erbjuda.
Herr talman! Den socialdemokratiska näringspolitiken har kraftigt förbättrat småföretagens konkurrenskraft. Verkligheten är den att småföretagsamheten aldrig har blomstrat som den gör just nu. Så till frågan om marginalskattesänkningar och inkomstskattesänkningar. Vi har sänkt inkomstskatten varje år sedan 1983, och vi kommer att fortsätta med det. Kjell Johansson kommer i sinom tid att få besked om vilken avvägning inför nästa år som vi bedömer vara lämplig. Stig Josefson försöker bagatellisera den borgerliga splittringen. Om ni inte gemensamt vill visa att ni är regeringsdugliga efter ett val, då kan jag acceptera att ni inte heller talar om hur splittrade ni är. Men om ni ger sken av att vara regeringsdugliga, då måste ni visa hur ni vill lösa de motsättningar som finns mellan eld och vatten i en del av skattepolitikens kärnfrågor. Margö Ingvardsson talade om de lågavlönade. Jag har inget emot att de får en bättre ställning i förhållande till de högavlönade. Men inga löntagargrupper har glädje av — som det var tidigare — stora nominella löneökningar som visar sig vara luft, som urgröps och medför reallönesänkning. Ingen har något att vinna på att den svenska avtalsmarknaden driver på inflationen. Men givetvis är det bra om de lågavlönade kan stärka sin ställning i förhållande till de högavlönade. Det är något av ödets ironi att marginalskatterna steg när moderaterna ingick i regeringen. Det var borgerligt regeringsinnehav under de år då de offentliga utgifterna ökade rekordsnabbt, från 52 20 av bruttonationalprodukten till 65 96. Först sedan moderaterna lämnat regeringen kunde vi genomföra den största marginalskattesänkningen i inkomstskattens historia. Bo Lundgren sade att de borgerliga partierna var på samma väg. Men vad hjälper det om ni är på samma väg och går åt olika håll?

Herr talman! Socialdemokratisk kriminalpolitik har under många års tid präglats av inre motsägelser. Detta har lett till en tidvis slapp, ibland tvetydig och ryckig politik. Inom få politiska områden är realism, konsekvens, tydlighet och långsiktighet så viktiga som inom kriminalpolitiken. I denna socialdemokratiska kriminalpolitik finner vi naturligtvis spår av äldre tiders socialistiska tankar. Den klassiska socialistiska uppfattningen på denna punkt har emellertid, liksom på så många andra, visat sig ohållbar. Enligt denna filosofi skulle, med stigande levnadsstandard och en radikal utjämning av löner och förmögenhetstillgångar samt ökat medinflytande för de anställda i produktionen, brottsligheten successivt sjunka och småningom reduceras till den brottslighet som begås av psykiskt störda eller sjuka människor. Den anmälda brottsligheten i Sverige har ökat från ca 200 000 brott 1950 till ca en miljon vid detta årsskifte. Jämfört med den fantastiska levnadsstandardökning — mätt i materiella termer — som inträffat under samma tid, är det bara att konstatera att den socialistiska förklaringsgrunden icke kan vara sanningen. Hur har då socialdemokratin sökt möta den ökade brottsligheten? Politiken har präglats av överslätande uttalanden från landets högste rättsvårdare. Sommarstugeinbrott har kallats ”bagatellbrott” och tillgreppsbrott har kallats ”vardagsbrott som vi får leva med”. Polismakten har trots ökande brottslighet och sjunkande uppklarningsprocent fått vidkännas kraftiga reala minskningar. Rapporteftergifter och åtalsunderlåtelser har kraftigt ökat. Strafftider under två har reducerats med hälften. Permissionssystemet inom kriminalvården har utformats så att inte bara spioner och mördare kan rymma; ett häpnadsväckande stort antal andra intagna är på rymmen. Så sent som 1986 föreslog den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen sänkta straff för bl.a. misshandel och stöld. Återfallsförbrytare åtnjuter i själva verket större straffrabatt ju fler brott de hinner begå. Det är fortfarande i detta land lagligt tillåtet att knarka. Nära hälften av landets intagna på anstalter är narkotikamissbrukare och kan fortsätta sitt missbruk på anstalten. Regeringens företrädare hävdar — mot polisens, tullens och socialarbetarnas uppfattningar — att narkotikamissbruket är på tillbakagång. Samtidigt vet vi alla att det har kommit in heroin, kokain och nu t.o.m. crack i landet. Herr talman! Tillsammans med detta kombineras socialdemokratisk kriminalpolitik av försök att visa handlingskraft genom tillsättande av kommissioner och startande av kampanjer; brottskommission, narkotikakommission och ekobrottskommission, den sistnämnda herostratiskt ryktbar genom sitt förslag att utmönstra rättssäkerhetsbegreppet ur straffrättsprocessen. Herr talman! Vi moderater inser självfallet att den kraftigt ökade brottsligheten inte enbart är ett resultat av en misslyckad socialdemokratisk kriminalpolitik, men vi hävdar att socialdemokratin inte kan frånkänna sig ett delansvar. Inget samhälle är helt fritt från brottslighet. De utvecklade industristaterna har alla drabbats av kraftigt stegrade brottslighetstal, särskilt efter andra världskriget. Den kriminologiska forskningen erbjuder inga enkla förklaringsgrunder till denna utveckling. Litet vet vi. Den största delen av brottsligheten utgörs av olika typer av tillgreppsbrott—-snatterier, stölder och inbrott —, bedrägerier och skadegörelser samt trafikbrott som olovlig körning och rattfylleri. Dessa brott begås till helt övervägande del av ungdomar eller unga människor. Förenklat kan man därför säga att vårt brottslighetsproblem är ett ungdomsproblem. Vi vet också att en liten, högaktiv kriminell grupp — ungefär 2 500 personer — står för omkring en tredjedel av alla brott som begås här i landet. Dessa förbrytare, ofta drogbelastade unga män, har brott som yrke och återfaller gång på gång i ny brottslighet. Ofta åtalas de inte ens för sina lagöverträdelser. Om de döms för ett flertal brott, får de, som jag sade, ofta ”mängdrabatt” på straffet. Om de överlämnas till vård för sitt missbruk, svarar de för omfattande avvikelser från institutionerna. De fortsätter att knarka både inne i och utanför anstalterna. Vårt brottslighetsproblem är alltså i hög grad också ett narkotikaproblem. På motsvarande sätt kan också förenklat sägas att problemet i hög grad är koncentrerat till storstadsområdena och tätorterna. En viktig frågeställning är därför hur barns och ungdomars uppväxtförhållanden gestaltas i vårt samhälle jämfört med tiden före 1950. Den viktigaste faktorn, som ofta lyfts fram, är de påtagliga svårigheter som den grundläggande normoch moralförmedlingen till barn och ungdomar har fått under efterkrigstiden. De vuxnas självklara auktoritet mot barn ifrågasätts. Auktoritetstron är delvis så undergrävd att många utagerande och aggressiva elever tyranniserar både lärare och elever i skolorna. Både psykisk och fysisk mobbning är ett resultat av att föräldraoch lärarauktoriteten så starkt undergrävts och att grundläggande integritetsnormer inte upprätthålls. Det finns lagar, både skrivna och oskrivna, som är allmänt accepterade i vårt land och i flertalet andra länder. De är en del av vårt gemensamma kulturarv. Personlig utveckling mot ett starkt individuellt ansvar innebär bl.a. att inse var gränserna går för det egna handlandet. Viär alla skyldiga att ge våra barn också sådana insikter för att de skall utvecklas till harmoniska människor. Familjeoch hemförhållandena under efterkrigstiden för barn och ungdomar präglas av snabba och drastiska förändringar. Skilsmässofrekvensen har snabbt ökat, och över huvud taget har tidigare långvariga och stabila former för samlevnad mellan män och kvinnor i ökande grad kommit att ersättas av mer eller mindre kortvariga förhållanden. Uppväxt i splittrade hem gör också att barnen möts av flera, t.o.m. motstridiga normsystem. Bristen på långvariga förtroendefulla och känslomässiga bindningar mellan föräldrar och barn är otvetydigt en av de faktorer som barnoch ungdomspsykologer lyfter fram som förklaringar till de otrygghetsoch identitetsproblem som är så påtagliga hos unga lagöverträdare. Ytterligare en riskfaktor bör beröras. I våra storstäder och tätorter har skolsystemets organisation inneburit att barn och ungdomar under lång tid förts samman i mycket stora grupper. Här spelar alltså en dålig social kontroll och storstadens förmåga att anonymisera individen en påtaglig roll i förklaringen till normupplösningen. Att skolans organisation, arbetsformer och miljö kan påverka ungdomskriminaliteten torde alla hålla med om. Detta stöds också av mycket intressant forskning i Storbritannien. Massmedierna har flera gånger under de senaste åren riktat vår uppmärksamhet mot det tilltagande ungdomsvåldet. Elever misshandlar lärare och andra elever i skolan och utanför. Slagsmål mellan ungdomsgäng har i ett par fall t.o.m. lett till dödsfall. Oron och våldsutvecklingen i skolan hänger samman med skolans undervisningsresultat. Elever som inte känner tillfredsställelse och stimulans i skolan söker ofta hävda sig på annat vis, t.ex. med störning, bus och kanske t.o.m. våld. Våra barn har rätt till en skola som ger dem de kunskaper de behöver. Den skall sätta varje individ främst och ta hänsyn till elevernas olika anlag och förutsättningar. Skolan behöver på ett bättre sätt än i dag undervisa om vad samhället ur laglig, moralisk och etisk synvinkel anser vara rätt eller fel. I den fond av kunskaper och erfarenheter som överförs från en generation till nästa måste också rymmas regler om hur man umgås med varandra på ett ansvarsfullt sätt. Herr talman! Jag går nu över till narkotikaproblemet. Vi moderater tror inte att man på kort sikt kan hoppas på att göra Sverige helt fritt från all illegal narkotika. Men vi kan alltjämt och måste hindra narkotika från att bli en accepterad del av vår kultur. Vi kan därmed också rycka undan grunden för en etablerad och småningom vidgad knarkhandel och knarkkriminalitet i vårt land med allt vad det har i sitt släptåg. Spåren förskräcker, om vi tittar på USA. Det är detta som kampen ytterst gäller. Sverige är, liksom andra välmående västeuropeiska stater med en ekonomiskt stark men trevande, osäker och trendig ungdomskultur, en attraktiv marknad för narkotika. De internationella narkotikahandlarnas ”marknadsavdelningar”, om jag får uttrycka mig så, gör precis denna typ av värderingar. Det går för dem att göra stora pengar på narkotika i vårt land. Sverige är en angreppspunkt för dessa internationella förbrytarnät som handlar med narkotika, och de har riktat in sig på vårt land liksom på många andra länder, och särskilt mot ungdomarna. Därför måste vi få en narkotikapolitik som kriminaliserar bruket och får bort knarket från anstalterna och en lagstiftning som gör det möjligt att ge missbrukarna en vård, om nödvändigt med tvång, som kan bryta missbruket. I över tio års tid har moderata samlingspartiet envetet drivit kampen för en realistisk narkotikapolitik och utsatts för spott och spe. Vi har anklagats för att stå för en reaktionär politik, för att vilja införa en polisstat, för att vilja kasta tusentals ungdomar i fängelse — statsministern hade den dåliga smaken att upprepa detta argument i dag på förmiddagen —, för att vilja sätta polisen att jaga narkomanerna längs gatorna osv. Det första konkreta provet på regeringens nymornade vilja inom kriminalpolitiken fick vi när propositionen om kriminalisering av narkotikabruket nu kom till riksdagen. Vi väntar på propositionen om förändringar i lagen om vård av missbrukare. Den socialdemokratiska regeringen lovade i valrörelsen 1982 att göra rent hus med knarket. Men trots detta sprider sig en uppgivenhet bland vårdare och poliser. Regeringen har fortfarande inte tagit itu med narkotikaproblemen på ett realistiskt sätt. Och problemen ökar. Nu måste en ny politik till. Det bör understrykas att det är av mycket stor betydelse för normbildningen att samhället med kraft hävdar att missbruk icke är acceptabelt. För att åstadkomma en norm som avhåller främst ungdomar från experimentmissbruk men också ger lagstöd för polisingripande mot pågående narkotikatillförsel framstår det som uppenbart att den nu existerande straffria zonen i lagen bör täckas in genom en kriminalisering. Där är förslaget bra. Men det är i övrigt helt i avsaknad av konsekvens i förhållande till den föreslagna utvidgade kriminaliseringen och bygger i dessa delar på en hållning till narkotikaproblemet som kännetecknas av rättspolitisk slapphet och bristande insikter i missbrukarnas livsföring och förhållningssätt mot den ickemissbrukande omgivningen. Således föreslås att enbart böter skall ingå i straffskalan. Den grupp gärningsmän som det här huvudsakligen handlar om brukar betecknas som ”bötesimmun” dvs. den saknar inkomst och har oftast inga andra tillgångar än stöldgods eller medel som inbringas genom prostitution. Ett bötesstraff saknar all verkan gentemot den. Vidare får begränsningen till böter den effekten att möjligheterna att förebringa teknisk bevisning i praktiken helt utesluts. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det lagförslag vi har fått inte fyller syftet att skapa en konsekvent och effektiv kriminalpolitisk hållning till narkotikaproblemet. E Herr talman! Att regeringen genomdrev den s.k. halvtidsfrigivningen för några år sedan framstår som en av de mest groteska och ologiska lagstiftningsåtgärderna i Sveriges rättshistoria. efter två tredjedelar av tiden.

Jag vill här ställa en enda fråga till justitieministern: Innebär justitieministerns uttalande i budgetpropositionen att halvtidsfrigivningen skall avskaffas, att straffskalorna också halveras så att den faktiska strafftiden blir en sänkning i förhållande till situationen före 1983? Är detta innebörden, kan jag lova justitieministern att enighet inte kommer att uppnås om detta förslag. Herr talman! Under senare år har moderata samlingspartiet i riksdagen — utan framsteg — i enlighet med rikspolisstyrelsens förslag krävt att 460 aspiranter årligen skall antas. Beräkningar som nyligen har utförts av rikspolisstyrelsen visar att minst 550 polismän kommer att lämna yrket varje år från början av 1990-talet. Till detta kommer att det krävs ca 90 polismän som vikarier för uppehållande av vakanta tjänster. Redan nu råder det en påtaglig brist på poliser. Om antagningen av aspiranter fortsätter att ligga på ungefär samma låga nivå som under senare år, blir det en allvarlig poliskris. Det tar tre år att utbilda en polis. Behovet av poliser kan därför inte bedömas från år till år. En förstärkning måste ske, och denna bör äga rum genom en kraftigt ökad rekrytering till polishögskolan. Enligt vår mening måste antalet platser redan nästa budgetår ökas till 640. Detta antal bör motsvara avgångarna. Herr talman! Kriminalpolitiken är en central trygghetsfråga. Socialdemokraterna har inte klarat av denna trygghetsfråga. Vi måste skapa ett tryggare Sverige. Fler poliser ger ökad rättstrygghet. Vi måste ta itu med vanebrottslingarna. Narkotikamissbruket måste minska, och ungdomsbrottsligheten måste minska. Detta är grunderna i en ansvarsfull moderat kriminalpolitik. Väljarna vet var vi står när det gäller denna centrala politiska trygghetsfråga.

Herr talman! Nyligen kunde man i Dagens Nyheter läsa följande två rubriker: ”Reaktionära tankar på marsch” och ”Moralen offras för simpel renhållning”. Artiklarna gällde svensk kriminalpolitik. Författaren stormade inte så mycket mot politiker som mot andra debattörer, och därför borde han inte behöva bemötas här. Men sådana underliga rubriker förtjänar någon kommentar. Debatten om frihetsstraffen — om vi över huvud taget skall ha fängelsestraff, vilka brott som i så fall förtjänar fängelsestraff och hur långa straffen skall vara — kommer säkert alltid att leva. Det är självklart, eftersom alla som deltar i denna debatt åtminstone kan ena sig om en sak, nämligen att det på detta område inte finns några absoluta sanningar. Det handlar inte om någon exakt vetenskap. Tvärtom handlar det om mycket irrationella individer, Prot. 1987/88:61 människor som har kommit på sned i samhället. De har gjort det i så stor - 3 februari 1988 utsträckning att deras beteende inte kan tolereras, och samhället reagerar genom olika typer av brottspåföljder. Sedan kan man ställa upp olika syften med straffet, syften som har gärningsmannen, brottsoffret eller allmänheten till adressat. Jag skallinte gå ini teoretiska resonemang. Men det är viktigt att säga ifrån att de påståenden som framfördes i artikeln knappast kan vara grundade på några uttalanden från folkpartiet. Vi i folkpartiet har inte gjort gällande att inkapacitering, dvs. inlåsning på lång tid, av ett antal vanetjuvar skulle vara en lycklig lösning på frågan om hur vi skall bekämpa den stigande brottsligheten i landet. Av artikeln att döma kan man förledas tro att justitieministern har uttalat sig i den riktningen. Jag har själv inte hört det, men jag vill gärna veta hur det ligger till, och jag tror att fler än jag skulle vilja veta hur tuff Anna-Greta Leijon tänker bli. Om skribenten däremot menade att det är reaktionärt att tala om fängelsestraff för vissa brott, då har han nog stämplat hela folket och hela denna riksdag som reaktionära. Jag skall villigt erkänna att eftersom reaktionärt egentligen betyder önskan om tillbakagående kanske vi i folkpartiet kan kallas så i detta hänseende. Vi önskar nämligen en återgång till tidigare gällande regler på ett par områden, nämligen när det gäller halvtidsfrigivningen och åtalseftergifterna. När vi dessutom begär särskilda, klara regler om straffskärpning vid återfallsbrott är det möjligen reaktionärt på det sättet att det funnits tidigare. Men det kan lika mycket kallas för både en rättssäkerhetsoch t.o.m. en rättstrygghetsfråga. Det är en rättssäkerhetsfråga för brottslingen, som genom klara rättsregler får veta att återfall i vissa brott medför, och skall medföra, strängare straff. Däremot är det långt ifrån fråga om att offra moralen för simpel renhållning. Det är ett av många försök att stärka moralen och att skapa ett samhälle där rättvisan har stöd i den allmänna opinionen, vilket faktiskt också är viktigt. Herr talman! I måndags besökte jag polisen i ett mellansvenskt polisdistrikt. Vi talade om brottsligheten i distriktet och om polisernas problem i yrket. De hade ett bestämt önskemål till politikerna, nämligen att reglerna om halvtidsfrigivning snarast ändras. När jag då sade att det nog blir så och att det kansket.o.m. blir ett enigt beslut, var vi alla eniga om att det vore bra — poliserna främst därför att de ständigt kommer i kontakt med en allmänhet som undrande frågar vad poliserna egentligen arbetar för, när fångarna ändå släpps ut så lätt. Nu skall man erkänna att problemet kanske inte är så enkelt som många tror. Man kan också erinra om att frigivningen efter det att två tredjedelar av strafftiden har avtjänats, som väl i första hand är alternativet, inte innebär så mycket längre straff. Folkpartiet vill återgå till denna typ av frigivning och ha den fakultativt. Det för brottslingen och för rättssäkerhetshistorien viktiga är naturligtvis den faktiska fängelsetiden. Och jag vill gärna markera att vi i folkpartiet inte eftersträvar någon faktisk förlängning av fängelsetiden. Jag har personligen för övrigt vissa sympatier för en ren nettostrafftid. 117 Poliserna tog också upp ett problem som har med deras arbetstillfredsställelse att göra. De är trötta på att ständigt utreda brott av samma gärningsmän utan att, som de säger, något händer. Det måste kännas underligt att lägga ner lång tid på en brottsutredning för att sedan märka att vederbörande person fick åtalsunderlåtelse. De senaste reglerna på detta område är enligt folkpartiets mening faktiskt ett bra bevis på att moralen har offrats. De för skada med sig, både för den enskilde unge brottslingen och för samhället. För den enskilde därför att han lätt kan få uppfattningen att det är fritt fram att fortsätta, inget händer honom trots att han har blivit ertappad. Sådant blir en invit till fortsatt brottslighet. Sedan när det har hunnit bli en lång rad brott, då kommer reaktionen genom en kanske nog så allvarlig dom. Detta hade säkert inte behövt hända så ofta som nu om brottslingen i tid hade fått klart för sig att brott åtalas och föranleder straff. Nu tycks regeringen äntligen börja bli medveten om detta. Men det räcker inte, vi väntar på konkreta förslag också. Vi har från folkpartiets sida begärt en återgång till tidigare regler, bl.a. därför att vi anser att det är domstolar och inte åklagare som i praktiken skall ha ansvaret för den dömande verksamheten. Men vi skall naturligtvis, som alltid, fördomsfritt studera eventuella regeringsförslag till ändringar. Viktigt är att regeringen nu tycks inse att det inte kan fortsätta på det sätt som sker. I folkpartiet är vi övertygade om att om vi skall kunna stävja brottsligheten måste vi börja med ungdomen och gripa in snabbt mot unga människor. Vi har under flera år i rad motionerat om skyldighet för polisen att underrätta föräldrarna när den misstänker en omyndig för brott. Vi har även motionerat om stupstockstider för olika myndigheters utredningar och beslut i ärenden som rör ungdomsbrottslingar. Från socialdemokraterna har vi bemötts av tusen undanflykter. Nu noterar vi en mer positiv inställning från justitieministern när det gäller att underrätta föräldrarna. Jag är också intresserad av Anna-Greta Leijons åsikter om bestämt angivna tidsramar. Herr talman! Det går naturligtvis inte att besöka ett polisdistrikt utan att tala om personalbristen, och det gjorde vi även i måndags. Låt mig då först understryka att både poliserna och jag var ense om att vi inte behöver hundratusentals fler polistjänster, men däremot att vi måste försäkra oss om att det finns utbildade poliser som kan söka tjänsterna. Så är det inte i dag. Vi kommer att få en allvarlig brist på utbildade poliser om bara några år. Regeringen tycks ha börjat ana problemet, men det räcker inte. Det är nödvändigt att ta konsekvenserna också. Från folkpartiets sida har vi gjort det och avsatt medel till utbildning av 460 polisaspiranter nästa år. Jag hoppas naturligtvis att vi får en annan regering. Då skulle Anna-Greta Leijon bli befriad från de problem som den allt större polisbristen kommer att skapa. Men Anna-Greta Leijon är därmed inte befriad från ansvaret. Det är redan nu vi behöver fler. Om Anna-Greta Leijon skulle bli kvar som justitieminister, kommer hon säkert att ångra om hon inte följer oppositionens goda råd. Det skulle nämligen medföra ökad rättstrygghet. Anna-Greta Leijon har talat mycket om rättstryggheten och påstår också i budgetpropositionen att rättstryggheten för medborgarna är av ”överordnad betydelse”. Det låter bra och kan vara invändningsfritt, ifall uttrycket ”överordnad” enbart skall tolkas som ”stor” eller något liknande. Om Anna-Greta Leijon däremot menar att rättstryggheten är viktigare än rättssäkerheten eller verkligt överordnad rättssäkerhetens principer, då blir jag oroad. För oss i folkpartiet är rättssäkerheten minst lika viktig som — möjligen t.o.m. överordnad — rättstryggheten, som vi inte kan garantera utan rättssäkerhet. Herr talman! Detta kan för många låta som juristeri. Men jag försäkrar att det är allvarligare än så. Lagreglers klarhet och förutsebarhet, deras giltighet för alla, att ingen får dömas ohörd och att lag inte får drabba någon retroaktivt — allt detta är exempel på rättssäkerhetsgarantier, som vi ständigt måste värna om och vara beredda att slåss för. Utan rättssäkerhet kan vi inte garantera medborgarna någon trygghet mot övergrepp från vare sig staten eller enskilda. Detta har jag inte sagt som inledning till något allmänt gnäll om rättsstaten Sverige. Tvärtom vill jag, som så ofta, poängtera att Sverige är ett rättssamhälle. Tjänstemännen är inga mutkolvar. Lagstiftningen uppfyller i allmänhet de krav man kan ställa för att garantera rättssäkerhet. Men märk väl, jag sade ”i allmänhet”. Lagstiftningen har också brister, inte minst när det gäller den ekonomiska brottsligheten. De bristerna tänker jag dock inte gå in på nu. Däremot är det mycket viktigt att jag får ett klart besked från justitieministern om hur hon ser på skillnaden mellan rättstrygghet och rättsäkerhet. Herr talman! Till sist vill jag säga att det gläder mig att Anna-Greta Leijon i budgetpropositionen redovisar en mer positiv inställning till samhällstjänst än sina företrädare. Från folkpartiets sida har vi motionerat, och drivit den frågan under många år. Vi har också studerat den i Danmark. Jag kan rekommendera Anna-Greta Leijon — om hon åtminstone vill ha en öppen syn på detta — att åka till vårt danska grannland och få en föreläsning om de goda resultat av samhällstjänst man där kan redovisa.

Herr talman! Vem är en bra politiker? Är det den som ständigt söker rida på trenderna? Den som fångar in varje tillfällig stämning och drar fördel av den? Den som ger efter för varje primitiv kampanj som drivs fram av obskyra intressen? Eller är det den som vågar gå emot trenden? Den som ställer sig på deras sida, som ingen annan vill eller vågar försvara? Den som genom kampanjernas konstlade stämningslägen håller sin linje? Så mycket är klart att det är den förstnämnda sortens politiker som lättast kommer sig fram här i världen. Men eftertanken säger också att det är den sistnämnda sorten som på sikt förmår göra verkligheten mänskligare för folk att leva i. Vi skall erinra oss detta i dessa dagar. Det går en trend över västra Europa, som börjar smitta av sig också i Sverige. Mänskliga och medborgerliga rättigheter är trängda. Fler och fler människor finner sig vara andra klassens medborgare. Rättssystemen och rättspraxis börjar alltmer öppet drabba de redan förföljda och beträngda. Som vanligt är detta ting som svenska massmedia visar svalt intresse för. I Storbritannien har myndigheternas öppna våldsutövning i gruvdistrikten följts upp med lagar som blandar sig i fackliga organisationers beslutsregler. I aidsskräckens spår har följt ett lagförslag som förbjuder skolundervisning om homosexualitet och kommunalt stöd till homosexuellas organisationer. I Frankrike avlöser polisaktionerna varandra mot arbetare, invandrare och flyktingar. 1970-talets beryktade inrikesminister M. Poniatowski har fått en än mer energisk efterföljare i inrikesminister Pasqua. Jaga, utvisa, trakassera — det är taktiken i dag mot breda skikt i det franska samhället. Och medlen är det heller inte så noga med. Visum hjälper inte, när polisen ändå har rätt att avgöra inresan. Lagens skydd hjälper inte, när förhyrda personer ur de forna polistrupperna angriper förläggningar för hemlösa. I Belgien är en rasist justitieminister, M. Jean Gol. En lag väntas komma med hårdare bestämmelser mot flyktingar och invandrare. I Schweiz har man en kvinnlig justitieminister, Frau Kopp. En parlamentarisk kommission har måst konstatera att Frau Kopp övat påtryckningar på tjänstemän för att de allmänt skall tillämpa lagstiftningen mot flyktingar och invandrare hårdare än vad lagen avsett och medger. I Spanien skadades nyligen 60 lantarbetare vid en stor polisaktion. I Västtyskland har man börjat jaga kurder på allvar — möjligen inspirerad från deras land — och gjort en stor razzia i 40 fastigheter. Det är ingen vacker verksamhet som europeiska regeringar sysslar med, om man ser det från medborgarrättslig ståndpunkt. Det finns kanske skäl för Sverige att se upp när man utvecklar samarbetet med Västeuropas justitieministrar. Det är inte den sortens harmonisering med den europeiska gemenskapen vi skall ha här i landet. Det är nämligen alltför tydligt att tendenserna utifrån har sin återspegling också i Sverige. Också här böjer sig regering och myndigheter, på sistone alltför snabbt, för populistiska trender och egendomliga stämningar. Det är inte bara kampanjen för gamla dåliga ålderdomshem som tycks skrämma regeringen till underkastelse. Också på rättens område visar sig en opportunism inför konservativa kampanjer och ytliga trender. Här rymmer t.ex. en fånge på grund av organisatoriska tabbar i bevakningen, i och för sig förargligt och uppseendeväckande nog. Men för detta skall plötsligt alla andras permissionsvillkor stramas åt. När började landets grundlag tillåta den typen av kollektiva bestraffningar? Här finns tusentals människor med missbruksproblem. De har behov av stöd och hjälp, av ett förtroendefullt förhållande till sociala myndigheter för att bryta sitt missbruk. Här finns också unga människor, som utan att vara missbrukare har svåra bakgrunder och allvarliga störningar. De behöver hjälp. Stora grupper av dem skall vi nu börja möta med gripande, lagförande, domar och böter, trots att missbruksproblemet i samhället inte alls ökar. Vad i herrans namn tjänar sådant till, annat än att tillfredsställa en okunnig och reaktionär opinion som ändå aldrig blir nöjd förrän den burat in eller tvångsvårdat ännu fler av sina medmänniskor? Här har vi kommunala myndigheter ute i landet som bryter sekretess, som tillämpar kontrollmetoder också mot skötsamma ungdomar, metoder som strider mot grundlagen och som kritiseras av justitieombudsmannen. Och vad gör regeringens representanter? De berömmer offentligt just dessa kommuner för ett exemplariskt arbete! Vi har haft en vetenskapligt och praktiskt bekräftad kriminalpolitik sedan Lennart Geijers dagar, och vad händer nu? Nu talas det i halvkvädna visor om hårdare tag och om att gärningen - inte omständigheterna — skall vara huvudfråga i straffmätningen. Här försöker regeringen tydligen att göra sig populär hos den mest konservativa och ytligt tänkande delen av opinionen, när det i själva verket behövs helt andra ting: ett hävdande av den humana kriminalpolitiken, meningsfulla behandlingsmetoder, bättre eftervård och en bättre rustad, aktiv socialtjänst. Jag är inte ute efter att måla i svart. Svenska myndigheter och svensk polis tål — trots många brister och mycket kritik som är berättigad — mer än väl en jämförelse med andra länder i fråga om både kompetens och hederlighet. Många goda exempel på myndighetsutövning till medborgares fördel skulle man också kunna anföra. Men det är vindarna som oroar, vindar som har blivit kyligare efter den 28 februari 1986. Vi fick en hets mot en liten folkgrupp av en typ som vi inte haft i Sverige sedan andra världskrigets tidiga skede; det skede när det fortfarande gick bra för den nazistiska krigsmaskinen. Vi fick se förändringar i rättssystemet som inte alls var avsedda av lagstiftarna, för när blev det lag i Sverige att man kunde bolla så med rättegångsbalken som skedde här? Och när har det sedan 1940-talets razzior förekommit att man kunde göra stora svep och anhålla människor även om de inte alls var misstänkta? Vi har möjlighet här i landet att i speciella fall och för definierade syften telefonavlyssna människor. Men det var alls inte grundlagstiftarnas eller de vanliga lagstiftarnas mening att man skulle hålla på att avlyssna hela grupper av människor månadsvis och inte heller att man skulle använda telefonavlyssning för att inge människor känslan av att vara övervakade, att ha blåslampa på sig, för att nu citera en känd svensk person, numera bosatt i Wien. Det är nu inte så att stämningar och trender av detta slag drabbar bara små grupper i samhällets marginal. De återverkar förr eller senare på alla som inte tillhör de starka och resursrikas kategori. Försvagas medborgarrättigheterna för en viss grupp, försvagas de för alla. Det börjar med flyktingarna, det fortsätter med invandrarna och de socialt utslagna, och det sprider sig som en praxis genom samhälle och arbetsliv i allmänhet. Det farliga med trenderna är inte bara att de griper tag i opportunistiska politiker. De visar sig också ha en farlig makt i massmedia. Som en av den klassiska parlamentarismens sympatisörer har jag alltid velat se den fria pressen som en motvikt till makten, som de svagas garanti. Vad vi fick se i spåren av Palmemordet var en press som väsentligen sprang åt samma håll och som förde ett budskap präglat av ett välförhållande till makten. Dessa erfarenheter tillsammantagna säger oss något. De säger att försvaret av våra medborgerliga och sociala rättigheter måste vi sist och slutligen organisera själva. Vi kan inte lita på den officiella makten och inte heller på pressen. Men vi kan påverka situationen genom att som politiska företrädare välja sådana människor som är beredda att stå emot auktoritära och populistiska trender. Den gamle tyske socialdemokraten August Bebel sade en gång att rättssystemet är till för de svaga — de starka med sina resurser klarar sig ändå. Bebel följde genom alla år den grundsatsen, tvärsemot alla populistiska och reaktionära trender, för han visste vad det ville säga att leva i den preussiska ordningsoch batongstaten. Han blev därför också ett exempel på den sorts politiker som man minns. Opportunisterna och trendmänniskorna i politiken — de har sin korta tid. Sedan glöms de. Och det är precis som det skall vara, för de förtjänar inte att man minns dem.

Herr talman! Förtroendet för samhällets rättsvårdande organ har ifrågasatts under senare tid. Debatten har föranletts av flera olika händelser som getts stort utrymme i massmedia. Man kan ställa sig frågan: Beror det inträffade på djupgående brister i vårt samhälle eller är det resultat av misstag i ett annars väl fungerande system? Regeringen har genom en rad insatser arbetat för att utreda vad som har skett och för att undanröja de bakomliggande problemen. Juristkommissionen har granskat utredningen av mordet på Olof Palme. Den har bl.a. riktat kritik mot samarbetsformerna mellan åklagare och spaningsledning. Juristkommissionens material har lämnats över till den parlamentariska kommission som för en tid sedan i bred politisk enighet yttrade sig över utredningsarbetet kring misstanken om polisers inblandning i mordet. Man har inget att erinra på denna punkt och konstaterar att det för dagen inte finns anledning att misstänka någon sådan inblandning. Jag räknar med att kommissionen redovisar sin bedömning i återstående delar under våren. Vapenexportfrågorna har föranlett en medborgarkommission. Polisens och åklagarnas utredningar om brott mot vapenexportlagen tar tid. Vi måste ha klart för oss att dessa utredningar av flera skäl är utomordentligt komplicerade och svåra att driva, bl.a. på grund av att de rör internationella transaktioner. Nu har emellertid åklagarnas utredning på flera punkter kommit så långt att domstolarna kan börja arbeta. Omständigheterna kring Stig Berglings rymning har granskats av justitiekanslern. Han har utrett ansvaret såvitt gäller både personal och organisation. Säkerhetspolisens roll i sammanhanget har utretts av ambassadör Carl Lidbom. Han har riktat viss kritik mot säpo men kommit fram till att säkerhetspolisen i och för sig inte kan lastas för Berglings flykt. Fallet ger enligt Lidbom anledning att fundera över hur de krav som bör ställas på säpo kan tillgodoses i framtiden. Bl. a. detta skall behandlas av säpokommittén. Polisens beredskap vid särskilda händelser har utretts av rikspolischefen. Han redovisade redan vid årsskiftet ett förslag till åtgärder och skall återkomma med en plan för hur beredskapen skall kunna stärkas ytterligare. Herr talman! Efter att ha tagit del av alla de utredningsresultat som hittills har presenterats är jag övertygad om att vad som skett inte beror på några grundläggande brister i vårt rättssystem. Jag upplever också hos de människor jag möter att den uppfattningen vinner i styrka. För att förtroendet för rättsväsendet skall kunna bestå är det emellertid viktigt att regering och riksdag är beredda att vidta åtgärder när sådana visats sig nödvändiga. Det är en av orsakerna till att vi från justitiedepartementet under våren lämnar ca 25 propositioner med förslag till förändringar inom viktiga delar av rättssystemet. Det finns människor vilkas tro på rättssamhället kan påverkas av andra orsaker än dem jag nu har nämnt. Människor som har utsatts för stöld eller misshandel eller något annat liknade brott kan tycka att de inte får tillräckligt skydd och stöd från samhället. Många kanske tycker att brottsoffren är en liten grupp, men tyvärr är det inte så. Det är en grupp vars krav och behov det finns all anledning att uppmärksamma. Många kvinnor har vittnat om hur plågsamt det är att driva sin rätt i våldtäktsmål. I rättegången känner de ofta att de sitter på den anklagades plats. Frågor från den tilltalades försvarare upplevs som djupt kränkande. Även om den tilltalade fälls kan hon ändå känna det som om hon vore medskyldig. I de fall kvinnan biträder åklagarens talan har hon själv rätt att ställa frågor till den tilltalade, både vid rättegången och i andräförhör. Men det är inte lätt för offret att själv fråga ut den som vållat lidandet. Detta gör att förslaget om målsägandebiträde i regeringens brottsofferprogram är synnerligen angeläget. Det stärker kvinnans position i rättegången. Hon får hjälp att förbereda sig för obehagliga frågor och får någon som aktivt kan föra hennes talan inför rätten. Tillsammans med socialtjänstlagens bestämmelser om kontaktpersoner utgör målsägandebiträdet en väsentlig förstärkning av utsatta kvinnors situation. Många kvinnor tvingas leva under ständigt hot om repressalier från en tidigare make eller bekant. Det förslag om besöksförbud som kommer under våren är därför ytterligare ett steg på vägen i riktning mot ett bättre skydd för kvinnor. Om mani dag griper in för att t.ex. hjälpa någon som misshandlas och själv blir skadad, löper man risk att bli utan ersättning. I dag måste man ha blivit ombedd av en polis att ingripa för att få ersättning. Detta är ett missförhållande som irriterat många. Jag håller med dem, och därför kommer reglerna inom kort att ändras. Brottsoffrens första kontakt med det rättsvårdande systemet är polisen — ofta är det så i varje fall. Det är viktigt att underlätta för den enskilde polismannen att spela en roll som också innebär ett stöd för brottsoffren. De ändringar som nyligen gjorts i polisförordningen understryker polisens roll i detta sammanhang. Jag ser det som en viktig uppgift att stärka tilltron till samhället bland dem som drabbats av brott. Det finns anledning att stryka under att detta synsätt inte står i något som helst motsatsförhållande till att vi måste fortsätta att satsa på återanpassning av lagöverträdare. Vid sidan av dem som drabbats av brott finns de människor som känner en stark oro för att någon gång bli utsatta för brott. Vi vet genom olika undersökningar att de som oroar sig för detta är betydligt fler än dem som verkligen råkar ut för brott. Man skulle kanske kunna frestas att kalla det en oro utan grund, men jag tycker att man skall ta den på allvar. Något som människor särskilt oroar sig för är att utsättas för plötsligt och oförklarligt våld, t.ex. att råka ut för att en berusad person drar kniv på fotbollsläktaren eller att plötsligt finna sig omgiven av ungdomsgäng med karatepinnar, knogjärn och andra s.k. gatustridsvapen. Många oroas av rapporter om att våldsförbrytare rymmer eller alltför snabbt släpps ut från anstalterna, trots att risken för återfall kan vara stor. Mot denna bakgrund är det viktigt att vi får ett förbud mot s.k. gatustridsvapen på allmän plats och knivförbud på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det är också viktigt att vi ser till att vi har tillfredsställande säkerhet i behandlingen av de grova brottslingarna, t.ex. när det gäller långtidsdömdas permissioner. Ett annat steg i denna riktning är att förbättra reglerna beträffande psykiskt störda lagöverträdare. För att öka enhetligheten och förutsägbarheten i straffrättskipningen kommer vi i nästa vecka att lämna en lagrådsremiss om straffmätning och påföljdsval. De allmänna grunderna för straffmätningen är i dag inte reglerad i lag. Därför blir detta förslag principiellt mycket viktigt. Jag vill till Björn Körlof här säga att vi till hösten kommer med förslag om dens.k. halvtidsfrigivningen. Frågan om avskaffande av halvtidsfrigivningen hänger ju nära samman med hur vi utformar straffskalorna. Det är inte min uppfattning att en ändring av den villkorliga frigivningen skall leda till en allmän och generell skärpning av straffen. Däremot menar jag att vissa grupper av brott behöver en kraftigare reaktion från samhällets sida i relation tillandra. Närmare redovisning av detta kommer när propositionen är färdig. Men en förändring av den villkorliga frigivningen måste förenas med en genomgång totalt sett av våra straffskalor. Därför är det svårt att i dag exakt ange var vi hamnar i förhållande till nuläget. Jag vill till Karin Ahrland, som ställde en fråga om rättssäkerheten, säga att jag tycker att den beskrivning som folkpartiet har gjort i en av sina motioner om dessa frågor är mycket bra. De viktigaste insatserna för att förhindra att ungdomar fastnar i brottslighet görs av föräldrar, skolan och socialtjänsten. Från årsskiftet kan den som döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn åläggas att avhjälpa skadan. När det gäller de unga lagöverträdarna arbetar vi bl.a. med förslag om att en polis direkt skall kunna ålägga den unge att avhjälpa eller begränsa skadan. Åklagaren skall också kunna få ökade möjligheter att väga in ungdomars villighet att gottgöra skada i beslut om åtalsunderlåtelse. Åklagaren kan också få rätt att föreskriva att åtalsunderlåtelse förenas med krav på att den unge lever skötsamt. Om sådana beslut förmedlas muntligt vid ett personligt sammanträffande där föräldrar är närvarande, förbättras möjligheterna att leda unga lagöverträdare på rätt väg. Jag tror på någon form av samhällstjänst främst för ungdomar. Inom justitiedepartementet håller vi nu på med en intern utredning om detta. Jag hoppas vi skall kunna stimulera till en bred och djup diskussion. Vad jag söker är en ny väg att dra in unga lagöverträdare i en gemenskap med arbetskamrater. Vi skall ställa krav på dem, men också visa att vi behöver dem i stället för att ytterligare stöta ut dem ur samhällsgemenskapen. Man kan säga att vi skall ha en kärleksfull men självfallet samtidigt ganska bestämd inställning. Vi har i Sverige en bra, stark och väl utrustad polis. Visst har enskilda missförhållanden uppdagats, men det förändrar inte uppfattningen att vår poliskår är värd all uppmuntran och respekt. Polisen gör ett mycket bra jobb. Det är viktigt att polisen får de resurser den behöver. I den senaste budgeten föreslås polisen få 150 nya administrativa tjänster för att frigöra poliser från administrativa jobb. Intagningen vid polisskolan föreslås öka till 360 aspiranter. I Polistidningen, nr 1 i år, skriver man så här: ”Ge oss en polispolitik som ger oss rimliga möjligheter att utveckla oss till en än mer professionell yrkeskår, som gör det möjligt att formulera rekryteringsoch utbildningskrav, som ger besked om vad vi har att förvänta av framtiden när det gäller arbetsbörda-resurser. Ge oss en polispolitik som också klargör polisstyrelsens roll och polismännens skyldigheter och rättigheter.” Herr talman! Jag vill till sist säga att jag ställer mig mycket positiv till att utveckla en sådan polispolitik i samarbete med poliskårens företrädare och de politiskt förtroendevalda från olika partier i polisstyrelserna.

Herr talman! Låt mig först säga att jag är glad över att Anna-Greta Leijon under sin första allmänpolitiska debatt som justitieminister har gått in på många av de frågor som nu diskuteras. Jag tycker att det är bra att vi har fått en justitieminister med god politisk förankring i det parti som hon företräder. När det gäller halvtidsfrigivning sade Anna-Greta Leijon att när vi nu skall upphäva halvtidsfrigivningen får detta inte generellt leda till en straffskärpning. Men då måste man komma ihåg att när halvtidsfrigivning genomfördes, ledde det generellt till en ganska kraftig lindring av strafftiderna. Och när vi nu skall gå tillbaka, så menar jag att vi måste börja från den tidpunkt när halvtidsfrigivningen genomfördes och se på hur straffskalorna då var utformade. Det är alltså viktigt att vi får klart för oss vad det är för utgångspunkter som Anna-Greta Leijon och regeringen har för sitt resonemang. Från våra utgångspunkter ter det sig mycket svårt att godta att hela den här manövern — först införande av halvtidsfrigivning och sedan återgång till något annat system — kommer att leda till en generell strafflindring i förhållande till läget 1983. Det är det som är problematiken, och jag förstår justitiedepartementets bekymmer när det gäller att hantera den här frågan — vilket bara visar hur besvärlig och dålig denna reform med halvtidsfrigivning var. Det vore också bra om vi kunde få ett resonemang - Anna-Greta Leijon var inne på det — som innebär att vi faktiskt får fler poliser i arbete, att vi kommer bort från diskussionen om tjänster. Tjänster gör inte något polisarbete, det är arbetande poliser som vi behöver. Det är av fundamental betydelse att både medborgarna och vi som sysslar med den här frågan ägnar oss åt att få fler arbetande poliser, och inte ägnar oss åt en teknisk diskussion om tjänster. Det har varit alltför många resonemang om flyttande av tjänster mellan olika typer av polisverksamhet — från trafikpolis till ekorotlar, till narkotikarotlar osv. Några fler poliser som arbetar har det inte blivit, däremot ett stort och besvärligt resonemang om tjänster. Kan vi vara överens om att i fortsättningen diskutera om levande polismän, som arbetar, och komma bort från tjänsteresonemanget, då är mycket vunnet i den här debatten.
Herr talman! Först vill jag säga att jag är glad över att Anna-Greta Leijon har läst folkpartiets motion ordentligt och tydligen instämmer i den beskrivning av rättssäkerheten som vi gör där. Det blir faktiskt lättare att föra en konstruktiv debatt i framtiden, om vi använder samma uttryck och menar samma saker med dem. Sedan är det naturligtvis en liten anmärkning som man måste göra. När Ann-Greta Leijon nu med stolthet kan berätta att här kommer det 25 propositioner under våren, så kan man som ledamot av riksdagen — och som en av dem som har skrivit under motioner i sådana här ärenden i tre, fyra eller fem år i rad med önskningar på de områden där vi nu får propositioner — naturligtvis först och främst tacka och ta emot. För allmänheten kan man dock göra det konstaterandet att det är beklagligt att regeringen måste vänta ända tills det blev valår med att lägga fram de här förslagen. De kommer i allmänhet att kunna gå igenom i många delar här i riksdagen. Jag kan tänka mig att vi kommer att få många debatter om strafftider och villkorlig frigivning. Det är minsann inte så lätt att stå här och bolla med månader, dagar och år, och jag vill inte heller klämma Anna-Greta Leijon på besked i det avseendet. Jag tror att vi är ense om vad jag sade redan inledningsvis, att här skall vi inte ha inkapacitering, och här skall det inte bli bombardemang med långa, långa straff. Men jag vill vänta med att diskutera tiderna ordentligt tills vi får en proposition med klara uppgifter. När det gäller den villkorliga frigivningen nämnde jag däremot att vi önskar att den åtminstone skall vara fakultativ, om vi skall ha en villkorlig frigivning, och att den skall gälla efter två tredjedelar av tiden — det kan jag tänka mig. Personligen skulle jag vilja att det i en proposition diskuterades att man slopade den villkorliga frigivningen och hade nettotider. Jag skulle vara mycket intresserad av att få höra Anna-Greta Leijons ståndpunkt i den här frågan. Anna-Greta Leijon är nämligen inte fördärvad av många års deltagande i debatterna här. Om man är ny på ett område, kan man stundom se med friska ögon.

Herr talman! Det är roligt att vi skall få 25 propositioner, vi som är glada åt att arbeta med sådana. Dock saknade jag, i Anna-Greta Leijons i och för sig litet summariska redogörelse, frågan om huruvida det skall satsas mera resurser på eftervården och på den kraftigt eftersatta och primitiva behandlingsmetodiken för de straffade. Det är ett kapitel som man inte brukar tala så mycket om, tyvärr, men som nog hade förtjänat sin särskilda proposition. Anna-Greta Leijon kan kanske tala om huruvida en sådan också kommer. Sedan skulle jag i anslutning till min inledning vilja beröra en del ting som har med praxis när det gäller de medborgerliga frioch rättigheterna att göra. Man kan inte undgå att lägga märke till att det förekommer en hel del egendomliga rättsliga beslut, om man ser just från medborgarrättens synvinkel. Som exempel kan jag ta ett könsdiskrimineringsfall. En kvinna i en sameby var medlem i bystämman och hade haft ett förtroendeuppdrag för dess räkning i tio år. Så fick plötsligt en del medlemmar i bystämman för sig att de skulle beröva henne hennes rösträtt. Hon skulle inte längre ha säte och stämma i bystämman. Detta ville hon naturligtvis inte finna sig i, utan hon överklagade. Hon åberopade grundlagen, som förbjuder den här typen av särbehandling av kvinnor i olika sammanhang. Hon kunde också åberopa ett avsnitt i den gällande rennäringslagen, som reglerar sådana här förhållanden, och den tolkning av denna lag som en statlig kommitté hade gjort, som för Övrigt förordar en förändring av denna lag på ett sådant sätt att situationer av det här slaget inte skulle kunna inträffa. Det gjordes också ett riksdagsuttalande i saken. Kvinnan fick avslag i både länsstyrelse och kammarrätt, som man kunde vänta sig. Regeringsrätten, som tog upp saken till prövning, godkände bystämmans beslut. Kvinnan är alltså fortfarande utesluten från säte och stämma i den sameby där hon är medlem. Kan man förutse en liten proposition som ändrar rennäringslagen därhän att den typen av stötande diskriminering av kvinnor inom en nationell minoritetsgrupp i Sverige fortsättningsvis inte skall behöva inträffa?

Herr talman! Får jag först säga att det faktiskt inte var menat att jag skulle redovisa de här 25 propositionerna med stolthet utan snarare litet ursäktande. Jag har ju också varit med i riksdagen och vet vad det innebär att få så många propositioner — och det är ju framför allt ett av utskotten som kommer att drabbas av dem. Men förklaringen försökte jag ge i första delen av mitt tidigare inlägg, nämligen att vi behöver göra förändringar. Även om då utskottet och riksdagen drabbas av en hård arbetsbelastning, tror jag att vi kan vara eniga om att det med hänsyn till situationen i landet och till folkets förtroende för de rättsvårdande myndigheterna är angeläget att vi påtar oss det här extra arbetet. Sedan har jag i och för sig den uppfattningen att man skall försöka sprida stora och viktiga propositioner, så att det kan bli en gedigen behandling. Jag tror precis som Karin Ahrland, och det är mitt svar till Björn Körlof, att det är förståndigt att vänta med debatten om straffskalor och om hur vi skall utforma den villkorliga frigivningen, tills vi har det konkreta förslaget färdigt. Det finns alltså inte färdigarbetat, men man arbetar med det för fullt i departementet. Det är emellertid en stor och från rättssäkerhetssynpunkt oerhört viktig fråga, varför det måste få ta litet tid. Det är också ganska meningslöst att diskutera strafftiderna, när vi inte har det konkreta förslaget färdigt. Beträffande villkorlig frigivning som princip och nettotider skulle jag vilja säga till Karin Ahrland att såvitt jag har fått veta förekommer villkorlig frigivning i någon form ii stort sett alla västländer. Malta lär vara ett land som har nettotider. Danmark funderar på att återinföra nettotider. Det ligger ett förslag — eller är på väg, jag vet inte riktigt — i den danska riksdagen. Jag tror att det är klokt att ha kvar villkorlig frigivning, jag tror att vi behöver den. Enligt min mening kräver en bra kriminalvård den här möjligheten i någon form. Däremot vet vi nu att det behövs en bättre samstämmighet i tiden mellan domen och den faktiska fängelsetiden än vad som för närvarande är fallet. Jag tycker att det ligger en del i Björn Körlofs uttalande att vi framför allt bör diskutera hur många personer som finns inom poliskåren och som kan arbeta där — och resonera mindre om tjänsterna. Samtidigt är det här med tjänster ibland ett ganska praktiskt instrument. För situationen ute i samhället är det naturligtvis viktigt vad som händer. Därför har regeringen bestämt sig för att öka antalet polistjänster. För att åstadkomma en mera omedelbar förbättring har vi föreslagit att polisen skall få ett större antal administrativa tjänster. Vi vet att det i dag finns polisutbildad personal som sitter med arbetsuppgifter som bättre kan utföras av administrativ personal. Man skulle kunna utnyttja dem som är polisutbildade för de mera polisiära uppgifterna. Detta är det snabbaste sättet att åstadkomma det som Björn Körlof var ute efter: fler poliser i aktivt arbete ute i samhället. Jag har, Jörn Svensson, litet svårt att ha någon alldeles bestämd uppfattning i det ifrågavarande konkreta ärendet, som jag vet mycket litet om. Min grundinställning är att varken samer eller några andra skall ha rätt att diskriminera kvinnor. Jörn Svensson frågar också om eftervård och behandlingsmetoder inom kriminalvården. Inom kriminalvården har man nu påbörjat en diskussion om hur vi skall kunna få till stånd en bättre verksamhet i framtiden, om hur vi skall kunna decentralisera verksamheten inom kriminalvården, om hur vi skall kunna bättre utnyttja den kompetens, den kunskap och den erfarenhet som finns hos vårdarna om hur vi skall kunna utveckla vårdarrollen. Det här är ett arbete som har påbörjats, och en hel del intressanta saker är i gång. Men vi kan inte lägga fram något förslag under våren. Jag var nyligen på kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping, och jag vet att man där kommer med förslag, åtminstone när det gäller vissa delar, som vi förhoppningsvis kan bearbeta och ta ställning till i anslutning till nästa budgetproposition. Vissa smärre saker kan vi kanske åstadkomma innan dess. När det gäller frågorna om den framtida kriminalvården tror jag att det finns mycket som vi skulle kunna göra annorlunda och bättre. Jag tror också att det är viktigt att vi på ett effektivt sätt utnyttjar de resurser som finns inom frivården. Det finns väldigt många duktiga människor anställda. De känner sig ofta litet bortglömda i diskussionen, och också borttappade i den interna organisationen inom kriminalvården. Jag tror att vi kan utnyttja resurserna betydligt bättre i framtiden.

Fru talman! I sin senaste replik gick justitieministern in på förhållandena inom kriminalvården. Låt mig då i min sista replik ta upp några frågor som jag hoppas justitieministern kan beröra. Bland de ting inom kriminalvården som vi från moderat sida finner vara bland det mest upprörande är det faktum att vi inte kan garantera de intagna en narkotikafri miljö. Enligt kriminalvårdsstyrelsens undersökningar leder detta till våld på anstalterna. Det är svårt att få reda på hur mycket våld det är fråga om, men det finns en del undersökningar gjorda av fängelseläkare och sjukvårdare som ger en bild av detta våld. Det som inträffar är ganska hemskt. Det snurrar runt en stor mängd pengar inne på anstalterna som används till handel med narkotika. Kvinnor och män blandas på anstalterna och det tas ofta in svårt nedgångna unga kvinnor som också utnyttjas sexuellt inne på anstalterna. Justitieutskottet har gång på gång krävt att åtgärder vidtas för att skära av tillförseln av narkotika till anstalterna och garantera de intagna en narkotikafri miljö. Jag vill därför avsluta denna diskussion som vi har haft med en fråga till justitieministern.
Fru talman! Låt mig, bortsett från att det redan finns nettostraff på Malta och i Danmark, få upplysa justitieministern om att frågan om nettostraff faktiskt diskuterades under ett helt långt dagsseminarium på nordiska juristmötet i Helsingfors i somras. Samtliga deltagare — domare, åklagare och advokater — ansåg att tiden borde vara mogen för att på allvar överväga nettostraff i stället för att ha det nuvarande systemet. Jag tycker att det är viktigt att justitieministern uppmärksammas på detta. Jag tycker inte att denna fråga skall hamna i en skrivbordslåda. Dessutom skulle jag vilja ha svar på om Anna-Greta Leijon så länge vi har villkorlig frigivning föredrar obligatorisk sådan eller fakultativ, dvs. sådan frigivning efter två tredjedelar av tiden som är beroende av fångens uppförande. Fru talman!

Det får faktiskt alla propositioner och alla motioner som det är något allvar med.

Fru talman! Jag tror inte Anna-Greta Leijon skall förebrå sig för att hon kommer med många propositioner. Det var inte så jag menade. Jag hoppas bara att propositionerna är progressiva och bra till sitt innehåll. Då gör det ingenting att de är många, för då arbetar man ju gärna med dem. Jag vill också notera att det som gör mig orolig är att det är en stor snabbhet när det gäller att kriminalisera och utöka antalet brott, medan däremot, som framgår av Anna-Greta Leijons redogörelse, frågorna om behandling och eftervård har kommit i efterhand. Men det är ingenting som den nya justitieministern behöver ta åt sig av, utan det är naturligtvis gamla försummelser. Det är värt att notera, och det är ett beklagligt förhållande: Jag vill också kommentera det faktum att det i Palmesaken inte gick att grunda några som helst misstankar för de s.k. polisspåren. Det är angeläget att motverka en falsk ryktesspridning kring de tingen. Det betyder inte att förhållandena inom polisen är tillfredsställande, utan det finns nog anledning att återkomma i denna sak, bl.a. till förmån för att exempelvis i polisutbildningen stärka de moment som är ägnade att skärpa den demokratiska inställningen och den demokratiska hållningen inom polisen. Anna-Greta Leijon kan förutse att rikspolischefens propåer eller modeller för att lösa frågan om en särskild insatsstyrka kommer nog att röna kritik. Det är sannolikt att det kommer att bli en annan modell, i varje fall den som den parlamentariska kommissionen kommer fram till — om den nu kan enas kring detta. Jag vill också beröra en annan medborgarrättslig fråga som tid till annan har berett bekymmer. I efterdebatten till statsministermordet har det kommit en del allmänna och lösa propåer om att man skulle öka personalkontrollen inom vissa offentliga organ. När man hör talas om sådant har man alltid litet onda aningar. Man vet i vilken riktning den sortens kontroll och diskriminering brukar gå.

Fru talman! Björn Körlof, jag har inget patentrecept på hur vi skall kunna garantera att våra anstalter blir fria från narkotika. Däremot delar jag den uppfattning som Björn Körlof gav uttryck för, nämligen att detta är en från många synpunkter oerhört viktig fråga. Därför har jag i mina allra första diskussioner med Björn Weibo, som är ny chef för kriminalvårdsstyrelsen, tagit upp denna fråga. Denna fråga är en av de viktigaste som man måste försöka komma till rätta med. Jag vet också att det är litet olika på olika anstalter hur man klarar av denna situation. Därför bör det finnas förutsättningar för oss att ta lärdom av de anstalter som har klarat denna situation bättre. Det är naturligtvis lättare för de slutna anstalterna än för de öppna att klara detta. Jag tycker att detta är en viktig fråga, och vi måste också för de intagnas egen skull försöka klara ut detta bättre än vi gör i dag. Samtidigt vill jag säga att en del av de informationer som Sprids i massmedia om hur mycket knark det finns på våra fängelser är — tack och lov — betydligt överdrivna. Problemet är stort som det är utan att behöva överdrivas. Jag vet att nordiska juristmötet i somras diskuterade frågan om nettostraff. Därför har vi också haft principiella diskussioner om detta i departementet. Jag räknar med att vi kommer att fortsätta att ha sådana. Den inställning som jag hittills haft anledning att inta är att det är nog förståndigt att ha kvar möjligheten till någon form av villkorlig frigivning. Jag räknar med att jag inte kommer att ha anledning att ändra denna inställning. Men det beror inte på att Malta är ett av de länder som har detta straff eller på att Danmarks borgerliga regering har lagt ett förslag om att införa detta straff. Min inställning är grundad på en diskussion av det slag som faktiskt fördes på juristmötet och som även en del av de sakkunniga jag har runt mig har tagit del av. Jag håller med Jörn Svensson om att det är viktigt att vi får en ordentlig diskussion om polisutbildningen och också om hur vi skall kunna på olika sätt försäkra oss om att polisen fyller de demokratiska syftena. Därför tycker jag att det har varit väldigt bra att Stockholms polisstyrelse har tagit mycket allvarligt på de anklagelser som riktats mot polisen och gjort en noggrann genomgång och också tagit upp sådant som kan tyckas vara detaljfrågor. Polisen är viktig, och därför måste den granskas noggrannare än många andra yrkesgrupper ur just demokratisk synpunkt. Personalkontrollen talade Jörn Svensson också om. Tyvärr tror jag att vi behöver någon form av personalkontroll. Hur den skall vara utformad i framtiden har vi nu gett Calle Lidboms utredning i uppdrag att titta på. Utredningen skall först gå igenom säkerhetspolisens allmänna organisation, men efter det kommer frågorna om personalkontrollen. De direktiv som regeringen har givit visar att vi verkligen vill ha en ordentlig genomlysning. Jag tror att det är nödvändigt att det sker en sådan då och då och att vi får en ordentlig diskussion om på vilket sätt personalkontrollen skall genomföras. Grundprinciperna kan kanske diskuteras öppet, men detaljerna måste tyvärr i vissa stycken lämnas åt en liten grupp av personer. Det är dock viktigt att man också där försöker få så långt möjligt en demokratisk kontroll. Det framgår av direktiven att utredningen skall gå igenom också sådana saker. Jag räknar med att den parlamentariska kommission som bl.a. Jörn Svensson är med i kommer att redovisa en grundlig bedömning av utredningen om mordet på Olof Palme. Jag vet att det också förs diskussioner i frågor om hur man skall klara beredskapen. Rikspolischefen har i sin utredning redovisat en modell för det, och han kommer tillbaka till regeringen med ytterligare genomgångar av frågorna. Hur vi skall ha det med beredskapen mot terroristangrepp och liknande insatser är en väldigt viktig fråga som förtjänar en noggrann debatt. Vi har ju i Sverige varit ganska tveksamma — och med rätta — till den modell som tillämpas i många andra länder. Samtidigt måste vi konstatera att utbildning, kunskaper om hur man hanterar sådana besvärliga situationer, måste finnas hos polisen, oavsett hur vi sedan löser det organisatoriskt. Ingen är betjänt av att vår polis är dåligt utbildad och dåligt utrustad för dessa uppgifter. Jag hoppas att vi, när vi har fått olika förslag, skall kunna finna en lösning som tillgodoser de krav som kan ställas, utan att det innebär risker för att vi får en polis som ibland väcker oro hos oss när vi ser hur den används i vissa länder. Jag tycker inte att det finns någon anledning att befara en sådan situation i Sverige, men jag är angelägen om att frågorna om hur vi skall lösa dessa problem blir ordentligt diskuterade bland en större allmänhet. Min avsikt var inte att vi skulle behålla dessa frågor helt för oss själva i departementet. Därmed tror jag att jag har berört åtminstone flertalet av de frågor som varit uppe i den här replikomgången.